Herr talman! Herr Lidbom har hållit ett anförande som i hög grad utgick från den nära sammankoppling som kan göras mellan moral och utrikeshandel. Det kan naturligtvis vara betydelsefullt att få synpunkter framförda på detta område. Men varför gjorde inte herr Lidbom någon enda kommentar över huvud taget till detta från hans synpunkt så intressanta problem när han för ett år sedan redogjorde för den dåvarande regeringens syn på handelsoch valutapolitiken? Om man läser herr Lidboms anförande i samband med den redogörelsen finner man inte en rad om det som nu dominerar hans framställning. Vad beträffar frågan om investeringar i Sydafrika har ju denna redan diskuterats. Utrikesministern har framfört regeringens synpunkter på detta. Herr Lidbom polemiserar nu mot utrikesministern och säger att det inte finns några komplikationer här, utan det är bara att klippa till med sanktioner; det behövs inte den minsta eftertanke. Men om den borgerliga regeringen skall kritiseras för att den anser att man — om åtgärder skall sättas in — måste fundera över hur detta skall ske, då måste ju, herr talman, samma kritik drabba socialdemokraterna själva oerhört hårt. Det är ju en kritik som går rakt emot vad ett enigt utrikesutskott sade så sent som för några månader sedan.

Jag finner inte herr Lidboms oerhörda gestikulerande lika övertygande som herr Lidbom kanske själv tror att det är. Man skall ju inte vidta åtgärder som man själv anser vara verkningslösa. Det är ett sätt att försvaga, icke att förstärka sin trovärdighet, och det har utrikesutskottet alldeles enhälligt framhållit tidigare. Utskottet hart.o.m. skrivit på följande sätt: ”Försök att insätta sanktioner som saknar stöd av en eller flera av Sydafrikas huvudsakliga handelspartners skulle bli ineffektiva. De skulle kunna inleda Sydafrika i tron att landet utan påföljd kan fortsätta sin raspolitik. FN:s prestige skulle i så fall kunna ta allvarlig skada.” Nu stod herr Lidbom här och viftade i talarstolen och menade att vi inte ens behöver tänka oss för i fem minuter. Det är bara att klippa till med åtgärder vars genomförande, enligt vad han själv har sagt, skulle skada FN:s prestige. Behöver man inte längre tänka ett ögonblick på sådant, herr Lidbom? Vidare ställer herr Lidbom frågor om IDB. Herr Lidbom är kokett och vill gärna att utrikesministern på nytt skall upprepa sitt ståndpunktstagande. Jag vet inte om herr Lidbom lyssnade, men utrikesministern redogjorde flera gånger för sitt betraktelsesätt i frågan om IDB. Hur skall man då betrakta IDB, och hur ser den enligt herr Lidbom så ryslige handelsministern på IDB? Jag kunde inte riktigt finna att herr Lidbom gjorde en ordentlig analys av frågan om herr Schmidt i Västtyskland är lika ruskig som jag. Och hur är det med herr Kreisky i Österrike och med regeringscheferna i Holland, i England och i Danmark, för att ta några exempel på socialdemokratiska regeringschefer som har låtit sina länder gå med i IDB? Är dessa representanter för vad herr Palme så högtidligt har talat om i dag, nämligen eurosocialismen som den drivande kraften i världen, lika ruskiga som handelsminister Burenstam Linder, herr Lidbom? I så fall skulle jag föreslå herr Lidbom att inte lika energiskt umgås i det ruskiga sällskapet. Jag tror vidare att det var herr Palme som förkunnade att fru Söder och hennes parti hade gjort en så tvär omsvängning i synen på IDB. Men hur är det då med herr Lidbom själv och socialdemokratin i den frågan? Man lyssnade noga när herr Lidbom sade att det inte kan vara alldeles problemfritt att gå med i IDB. Det kan också jag fullständigt hålla med om. Det fordrar förvisso eftertanke. Men när man har tänkt färdigt, vilken slutsats kommer man då fram till? Ja, vilken slutsats jag har kommit fram till vet vi ju. Men vilken slutsats kom herr Lidbom fram till när han var handelsminister? Det skulle vara oerhört intressant att från denna talarstol få höra det. Vill herr Lidbom förneka att han som handelsminister i den dåvarande regeringen drev idén att Sverige skulle gå med i IDB? Den frågan är ju mycket enkelt att svara på. När man talar så oerhört mycket om moral som herr Lidbom har gjort i sitt inlägg, är det onekligen också en fråga som fordrar ett moraliskt uppbyggligt svar, herr Lidbom. Låt oss titta på detta med moralen. Det är den stora frågan. Jag fann inte riktigt i herr Lidboms analys varför man utan att fundera skulle nå slutsatsen att man skulle ge exportgarantistöd till ett antal länder som har synnerligen olikartade regimer i förhållande till den svenska och som inte liggér i Latinamerika. Finns det inget problem alls här? Dessutom är det så när det gäller s.k. u-garantier, dvs. exportkreditgarantier till u-länder, att om det hela fallerar så belastar det biståndsanslaget. Skulle det bli så att t.ex. Nordkorea inte helt betalar igen sina skulder till Sverige, så vet herr Lidbom att med de regler som ni själv har varit med om att genomföra, så skulle det kunna komma att belasta biståndsanslaget. Vi skall här inte gå in på någon värdering av olika regimer — det hör ju till utrikesministerns fögderi — men känner herr Lidbom oerhört starkt för en rad av regimer som till äventyrs kan få stöd från Sverige, stöd som belastar biståndsanslaget? Det är det ju faktiskt inte fråga om i den proposition som jag har lagt fram. Där är det i stället fråga om att av exportbefrämjande medel ställa pengar till förfogande och att det skulle bli fråga om kontantbetalning till svenska leverantörer. Till slut, herr Lidbom: Det är anmärkningsvärt att socialdemokraternas ledande talesman här efter den handelspolitiska deklarationen inte har ett ord att säga om så viktiga frågor som Sveriges samarbete i EFTA, EG, GATT - de stora handelspolitiska frågorna. Vi svenskar lever ju ändå inte i ett grannland till, säg, Tanzania. Man får ibland det intrycket.

Herr talman! Jag har det litet otacksamt, för det är inte mycket som herr Burenstam Linder fattar av vad jag säger. Vad först beträffar Sydafrika och investeringar där så noterade jag med tacksamhet att Karin Söder höll dörren öppen för fortsatta samtal i utrikesutskottet. Jag lade till: Tro inte att den här frågan behöver långhalas, att det behöver tillsättas stora utredningar, att det är förenat med enorma problem att genom att täppa till en lucka i lagstiftningen göra det möjligt att förbjuda kapitalexport till Sydafrika. Problemen och svårigheterna ligger i själva den politiska bedömningen, och den kan man inte klara ut genom statliga utredningar. Herr Burenstam Linder tror att det är en poäng att hänvisa till vad utrikesutskottet har sagt om ensidiga åtgärder såsom verkningslösa. Men mitt resonemang gällde inte det. Jag säger att jag medger att det har inte stor effekt vad Sverige ensamt gör. Men det är ju inte det som är skälet till vår motion, utan skälet är att när konflikten i Sydafrika håller på att övergå till ett öppet raskrig, när apartheidregimen blir allt brutalare, får man till sist ställa sig frågan: Blir det inte för ruskigt att svenska företag skall vara verksamma där? De är ju tvungna att tillämpa sydafrikansk lag. Enligt sydafrikansk lag är de tvungna att tillämpa apartheidregler. Skall vi inte helt enkelt försöka avstyra att svenska företag ger sig in i något sådant, att de automatiskt blir bundsförvanter till regimen där nere? Även om det inte har den minsta effekt på Vorster så är det en alldeles fristående moralisk bedömning som det är fråga om. När det gäller IDB är det viktigaste i det här sammanhanget själva filosofin. Såvitt jag begriper håller herr Burenstam Linder fast vid sin filosofi. Det finns tydligen inga bekymmer: så fort det rör sig om handel och exportfrämjande åtgärder är det fritt fram. Man skall inte först behöva se efter vad det är för regimer, och vad det är för bank spelar över huvud taget ingen roll! Jag vill säga att detta är ödesdigert, eftersom vi då har tagit ett stort kliv bort från den politik som det tidigare har rått stark uppslutning omkring i riksdagen. Sedan medger dock herr Burenstam Linder att om man tillämpar en annan filosofi än ”vår” filosofi, så att säga, får man väga de utrikespolitiska hänsynen mot de handelspolitiska fördelarna varje gång för sig och att det här är ett problem som inte är okomplicerat. Det är inte alldeles givet vilket resultat man skall komma till. För mig är det inte någonsin konstigt att herr Schmidt i Tyskland eller herr Anker Jörgensen i Danmark har intagit en annan ståndpunkt — det grovskäller jag inte på dem för. F. ö. har Sverige en viss tradition att ställa högre anspråk på sig självt än de flesta andra länder när det gäller internationell solidaritet. Vi har också varit värst i att bråka om Vietnam, Chile osv., men det skäms vi inte för. Det tycker jag är en riktig linje och en riktig tradition, som vi skall fullfölja. Min tid tillåter inte att jag den här gången går in på det eviga temat att den gamla regeringen och att jag själv skulle ha varit för anslutning till IDB en gång i världen, utan det får jag återkomma till.

Herr talman! Att jag återvänder till vad utrikesutskottet har sagt om de investeringar som vi talar om nu beror helt enkelt på att man inom socialdemokratin själv för mycket kort tid sedan tyckte någonting helt annat än vad man nu säger sig tycka. Det är intressant att man är så oerhört moraliserande att man skäller och gestikulerar och kallar andra för reaktionärer och i det närmaste förtappade, när man själv hade en helt annan föreställning om hur saker och ting skulle skötas för bara några månader sedan. Lyssna på mig här ett ögonblick, herr Lidbom! Hur är det egentligen — har det socialdemokratiska partiet när det var i regeringsställning någonsin gjort några avsteg från det handelspolitiska regelsystem som nu finns av utrikespolitiska skäl annat än när det partiet tillsammans med andra partier i riksdagen drev igenom sanktioner mot Zimbabwe? Kan herr Lidbom ge något annat exempel vore det mycket bra. Har man gjort avsteg från de handelspolitiska regler som gäller av dessa utrikespolitiska skäl? Sedan hade herr Lidbom i sin replik ”inte tid” att gå in på den fråga som det bara behövdes ett ja eller ett nej på, nämligen när herr Lidbom som handelsminister drev idén att Sverige borde ansluta sig till IDB, utan herr Lidbom återkom till att det är en problemfylld fråga som fordrar eftertanke och att man borde kunna förstå det. Men vad blev slutsatsen? —- Nu har emellertid herr Lidbom sagt att vi skall få höra det i nästa replik. Det skall bli utomordentligt intressant. Jag upprepar till sist att jag finner det anmärkningsvärt att den främste oppositionstalesmannen — för det var väl det som herr Lidbom var tänkt att utgöra — efter regeringens handelsoch valutapolitiska deklaration inte har en synpunkt på de egentliga valutafrågorna och Sveriges handelspolitik i stora avseenden. Detta är när allt kommer omkring frågor som i hög grad intresserar svenska folket, som vill veta var oppositionen befinner sig någonstans. Om herr Lidboms tystnad är betingad av att han tycker precis som regeringen, är det utmärkt om han säger det. Det är ju en information, och det är därför vi för denna debatt.

Herr talman! Jag måste säga att det inte verkar som om den borgerliga regeringen var särskilt stolt över sitt förslag när det gäller den interamerikanska banken. I den långa regeringsdeklarationen på området nämns inte detta — som dock bör vara en av handelsministerns viktigaste åtgärder under det här året — annat än under den diskreta beteckningen ”exportfrämjande åtgärder”. Och när ni i kammaren skall argumentara för er uppfattning flyr ni allt vad ni orkar ifrån att ta en sakdebatt. I stället börjar ni argumentera om vad enskilda socialdemokratiska regeringsledamöter kan ha ansett vid en given tidpunkt. Jag tycker att detta är botten av ömklighet. Men för all del — för hundrade gången skall jag svara här. För det första: Den socialdemokratiska regeringen hade inte fattat något beslut över huvud taget i denna fråga. Det utfördes ett arbete på en promemoria i handelsdepartementet. Den promemorian var inte justerad av någon politiskt ansvarig person och den var inte föredragen i regeringen. F. ö. skulle ju det viktiga beslutet i sakfrågan icke fattas förrän efter remissbehandlingen. I och för sig är det rätt ointressant om vi hade tänkt skicka en promemoria på remiss, man tar ju ställning först när man har hela materialet. Redan av det skälet borde diskussionen vara totalt out. För det andra: Beträffande min egen uppfattning vill jag säga, att jag vägrar att krypa in i herr Burenstam Linders kategorier. Han har bara ”för” och ”emot”. Allting skall uttryckas i förgrovade termer. Jag har hela tiden sett saken så, att det kan vara vissa exportfördelar med en anslutning; hur stora är det svårt att värdera, så det fick man väl se. Jag har hela tiden känt betänkligheter mot en anslutning från utrikespolitiska utgångspunkter, inte minst med tanke på att denna bank är allt annat än sympatisk. Jag skall medge, om det kan trösta herr Burenstam Linder, att mina betänkligheter har vuxit och lett i riktning mot att skälen för att ta avstånd från medlemskap i banken har förstärkts. Jag har tagit ett visst intryck av remisskritiken — och vad är det för fel på det? Är det en uppoffring att stå utanför banken, så kommer det att drabba — förutom Sverige som nation när det gäller valutainkomster osv. — framför allt våra löntagare, som mister sysselsättningstillfällen som de annars kunde ha fått, om nu de stora fördelar som herr Burenstam Linder målar ut är möjliga. Men dessa löntagare säger ju att de inte vill att vi skall gå in i banken. LO säger det alldeles klart. TCO har en argumentation som är utomordentligt kritisk mot hela banken men slutar i ett svårförståeligt jaså. Jag avstår från att försöka uttolka detta närmare. Men det här är naturligtvis också element i bedömningen. Skall det nu vara så oerhört intressant att veta hur mina tankeprocesser har utvecklats från sommaren 1976 till dess remissyttrandena kom fram? Vi har inte plågat er med några frågor om vad den ena eller andra tyckte, vi har inte frågat er vad ni tyckte ens när remissyttrandena kom. Vi har inte frågat er: Vad sade fru Söder vid den lunchberedning ni hade? Vad sade herr Ullsten? Vad sade herr Olof Johansson? Vi tycker att detta är ett utomordentligt lågvattenbetonat sätt att föra en politisk debatt.

Herr talman! Den sakdebatt som vi skall ha i den här frågan får vi gott om tillfällen att föra. Den proposition som är förelagd riksdagen kommer att behandlas i utskott, och preliminärt är det sagt att den skall debatteras i kammaren och beslut fattas den 1 juni. Då har vi ju mycket god tid på oss för att gå igenom de olika sakfrågorna. Om denna proposition omnämns på ett par rader i regeringsdeklarationen i dag beror det dels på att saken verkligen är väl känd, dels på att det — även om herr Lidbom förefaller skäligen ointresserad av handelsoch valutapolitik — finns en lång rad frågor av utomordentligt stor betydelse som behöver få sin belysning i deklarationen. Märkvärdigare än så är det inte. Varför finns det faktiskt stor anledning att fundera på vad t.ex. herr Lidbom har drivit för idéer om anslutning av Sverige till IDB och på vad regeringen för egen del har gjort för ställningstagande vid en lunchberedning? Ja, det är inte därför att vi vill bedriva någon sorts sängkammarartat tittande genom nyckelhål, utan därför att herr Lidbom gör en huvudpoäng av att socialdemokratin av moraliska skäl är starkt emot en anslutning till IDB. Men moral är inte någonting som ändras från dag till dag. Moral skall vara en styrka och en ledning i en människas inre liv, inte någonting som man flaxar omkring med i debatten av taktiska skäl. Av den anledningen finns det stora skäl att fundera på vad den tidigare regeringen faktiskt hade tänkt. Det är inte därför att jag och regeringen inte vågar stå på egna ben — för det vågar vi verkligen göra — utan därför att man i någon mån behöver belysa den moraliska halten i vad t.ex. herr Lidbom nu går omkring och fäktar om. Det säger sig självt att en tillträdande departementschef informerar sig om vad det är för något arbete som har bedrivits i departementet och vad det är för sorts ställningstaganden som bör göras. Det är också självfallet att en departementschef som tillträder försöker informera sig om vad företrädaren ungefär hade för uppfattningar, särskilt i ett sådant sammanhang som gäller handelspolitik, och än mer naturligtvis när det gäller utrikespolitik, eftersom det finns ett starkt intresse av kontinuitet i denna verksamhet. Herr Lidbom kan ju själv förstå att det alltså inte bara är av någon sorts osäkerhet eller nyfikenhet som jag då intresserar mig för vad den tidigare handelsministern här hade för utgångspunkt. En sak är absolut säker, herr talman. Endera är herr Lidbom en mästare i att försöka lura svenska folket, eller också var han som departementschef en mästare i att försöka lura dem som fanns på departementet om vad som är hans uppfattning i den här frågan. Det är bara att välja mellan de två möjligheterna. Och jag, herr talman, väljer för min del att tro att herr Lidbom är en mästare i att försöka lura svenska folket. I den regeringsdeklaration som avgavs förra året om handelspolitik konstaterades det att regeringen arbetar på ett program för åtgärder för att befrämja exporten till u-länder. Vad var det för slags åtgärder ni egentligen hade i tankarna då? Jag tror säkert att det är riktigt att tänka sig att man då, i mars eller april eller när det nu var, kanske arbetade med idén att vi skulle se om man skulle gå med i IDB men senare kunde ha bestämt sig för att det inte var det lämpliga. Men i handelsdepartementet fanns ju ändå den här promemorian, som argumenterar för att Sverige borde gå med i IDB. Och varje person som har någon erfarenhet av hur ett departement arbetar vet att det icke ligger departementspromemorior färdiga att skickas utanför departementsväggarna om det inte är så att departementschefen har varit ganska engagerad i de förslag som läggs fram i departementspromemoriorna. Men någon nödvändighet för att promemorian visar att han verkligen har tagit slutlig ställning — det skall jag gärna erkänna — behöver det inte vara. Men det har sagts mig att regeringen resonerade om dessa ting vid en lunchberedning. Herr Lidbom försöker alltid säga att regeringen har ej ”beslutat”. Det har jag aldrig sagt att den gjort, för regeringen i regeringssammanträde är en helt annan sak. Men regeringar tar ställning även på andra sätt, t.ex. — som herr Lidbom mycket väl vet — vid de luncher som den gamla regeringen hade varje dag och som den nuvarande också har, där man resonerar om många frågor och där man alltså tar ställning. Jag gör således gällande att den tidigare regeringen vid ett sådant sammanträde — eller vid en sådan lunch — fattade beslut om att man skulle söka inträde i Interamerikanska utvecklingsbanken. Vid detta sammanträde var, såvitt jag begriper, alla de s.k. tunga statsråden närvarande, utom herr Feldt. Att denna idé inte kan vara alldeles förflugen visas väl också av att statssekreteraren i biståndsavdelningen på utrikesde partementet, som var motståndare till det här, som tyckte att regeringen hade tagit en tokig ställning, ju skrev en promemoria som har varit citerad i pressen. Där konstaterar alltså herr Klackenberg att regeringen har vid lunchsammanträde beslutat att Sverige skall ansöka om medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken. Det är en promemoria, daterad i juli. Socialdemokraterna försöker bara, när det här kommer på tal, att svänga sig med att under valrörelsen, när man hade ont om tid, resonerades det om detta, men man kom aldrig till någon slutsats och man skulle vänta till efter valet. Sakfrågan får vi tillfälle att debattera i början av juni. Men herr Lidbom, som går omkring och moraliserar, har ju haft flera tillfällen att ge ett mera entydigt svar än vad han hittills har gjort i debatten om hur han själv och den tidigare regeringen sett på detta.

Herr talman! Jag vill börja med att notera att det är en oerhörd debatteknisk övermakt som i den här debattomgången ges herr Burenstam Linder gentemot herr Lidbom. Jag tycker inte att det är korrekt. Herr talman! Utrikespolitik har förblivit ett reservat för ganska små grupper ur överklass och etablissemang. Demokratiska strömningar har där aldrig riktigt brutit in. Utrikesdepartementen i väst har blivit samordningscentra för mycket av kampen mot sociala förändringar och mot folkens frigörelse ute i världen. Utrikespolitik är också en klassfråga. De konservativa ville krig mot Norge 1905. Arbetarrörelsen ville folkförbrödring. Borgerliga tidningar tävlade i välvilja mot general Franco. Svenska arbetarungdomar stupade för den spanska republiken. Svensk arbetarrörelse sympatiserade med Salvador Allende. Svenska exportföreningen hatade honom. Bakom den svenska neutralitetspolitikens formella mask har därför pågått en ständig strid. Engagemanget för folkens frigörelse hos breda skikt av arbetarklassen har stått i motsättning till de mäktiga ekonomiska intressenas uppknytning till USA och EG. Den svenska utrikespolitikens prestationer i detta fält av spänning har väl inte alltid hört till de m.est ärorika från progressiv ståndpunkt. Mot den bakgrunden var det med överraskning vårt parti tog del av den s.k. Söderdoktrinen, utrikesministerns utspel härförleden. Söderdoktrinen säger sig hävda de mänskliga frioch rättigheterna. Vänstern här i Sverige har fått lära sig hur viktiga de rättigheterna är. Varenda gång de har inskränkts har det i första rummet varit vänstern som det gått ut över. Därför frågar vi oss: Vad är denna Söderdoktrin? Söderdoktrinen hävdar att hot mot de mänskliga frioch rättigheterna också är ett hot mot avspänningen. Det kan vara helt riktigt. Men Söderdoktrinen går ut på att det enbart är händelserna i vissa socialistiska länder som hotar avspänningen. Något annat hot vill inte Söderdoktrinen erkänna. Detta är ju inget annat än en kopia av USA:s diplomatiska spel. Men president Carter har ju den ursäkten att han har en reaktionär hemmaopinion, inför vilken han måste legitimera sig för att sedan kunna gå med i avspänningspolitiken. Fru Söder har däremot inget sådant skäl för att gå med i ett diplomatiskt dubbelspel. Vänsterpartiet kommunisterna menar alls inte att inte kritik kan riktas mot förhållandena i socialistiska länder. Men går man in för de mänskliga frioch rättigheterna skall man göra det på ett ärligt, konsekvent och trovärdigt sätt. Det är vår kritik mot regeringen. Den är inte trovärdig. Den kritiserar åt ett håll och skyler över åt andra. Den gör heller inte klart från vilken grundvärdering den kritiserar. Allting är bara spel. Vietnamkriget var ett grovt förtrampande av mänskliga rättigheter. Ändå tog ledande borgerliga politiker här i landet USA:s parti mot det vietnamesiska folket. Kuppen i Indonesien ledde till att 700 000 civila vänsteranhängare mördades. Jag hörde aldrig att de borgerliga då var oroade över de mänskliga rättigheterna. Handelsministern besökte schahens Iran för kort tid sedan. Jag hörde aldrig att någon företrädare för regeringen talade om dödsdomarna, tortyren, terrorn mot de fattiga, de politiska fångarna i det fruktade fängelset Gasel Galeh. Men det ingår inte i det diplomatiska spelet att visa intresse för de mänskliga rättigheterna i schahens land. Han är ju ett bålverk mot den förfärliga socialismen. Därför måste han behandlas med särskild tolerans. I Nordirland trycks en hel befolkningsgrupp ner och förmenas viktiga mänskliga rättigheter. Hundratals personer sitter internerade på obestämd tid. Man slår och misshandlar dem under förhören. Jag har aldrig hört att dessa brott mot de mänskliga frioch rättigheterna bekymrar den svenska regeringen. Jag har aldrig hört den kritisera premiärminister Callaghan för hans Irlandspolitik. Och samma sak är det över hela linjen. Yrkesförbudet i Tyska förbundsrepubliken. De nya straffbestämmelserna mot förgripliga yttranden i tryck. Skådeprocesserna mot vänsteranhängare i Italien för att täcka över de fascistiska attentaten. Förhållandena för de politiska fångarna i det israeliska fängelset i Ashkelon, som rapporterats i svensk press. - Inget av detta har någonsin intresserat den svenska regeringen. Nyligen kidnappades ett barn på öppen gata i Göteborg av agenter för en amerikansk detektivbyrå. Är man ärligt intresserad av att familjemedlemmar återförenas — då är en diplomatisk framställning till USA om detta grova brott mot ett barns frihet och integritet naturlig. Men när man frågar utrikesministern om fallet låter hon en annan minister svara. Någon aktion är inte påtänkt. I Latinamerika kränks grovt demokrati och mänskliga rättigheter. Men det hindrar inte regeringen att föreslå stöd åt Interamerikanska utvecklingsbanken, ett organ för USA:s utrikespolitik, en uppbackning åt internationella finanstruster och åt de fascistregimer de vill stärka. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna godkänner inte detta slags dubbelspel. Mänskliga frioch rättigheter är inte leksaker för diplomatin. Det är fråga om konsekvens och grundläggande ideologiska principer. Därför skall de försvaras överallt. Hur ser då ett parti som vårt på de socialistiska länderna och deras problem? Jag tänkte, herr talman — även om det faller en aning utanför ramen — beröra det, därför att jag tror att det intresserar allmänheten. De socialistiska länderna är en mäktig progressiv kraft i världen. Deras landvinningar på det ekonomiska, sociala och kulturella området, den demokratiseringsprocess som pågår där, kommer i desto skarpare relief mot bakgrund av hur tillståndet i dessa länder var före socialismen — på Hitlers, Miklos Horthys, Antonescus eller Ulmanis tid. Sovjet och de socialistiska länderna var det vietnamesiska folkets enda verkliga stöd under krigsåren. T. o. m. Olof Palme, som dock 1965 talade klartext, gjorde inte så förrän kriget hade pågått i 19 år. Cuba var det land som på den revolutionära folkregeringens begäran ställde upp för att slå tillbaka de sydafrikanska legoknektarna i Angola. Det socialistiska blocket är redan genom sin blotta existens ett stöd åt tredje världens frigörelsesträvanden. Imperialisternas krigspolitik hade i annat fall totalt saknat hämningar. Vpk är solidariskt med alla människor som arbetar för socialism och nationell befrielse. Det är själva grunden för vår politik. Detta är vad vi kallar proletär internationalism. Men det vore en märklig form av proletär internationalism ifall den lät ansvaret för socialismens innehåll och kvalitet stå tillbaka för hänsyn till enskilda partier, partiledningar eller administrativa intressen. Vår kritik har inget gemensamt med den borgerliga. Den borgerliga kritiken vill skada socialismen och gynna imperialismens ståndpunkter. Vår kritik däremot är inte uttryck för avståndstagande utan för ansvar. Den vill befordra en sådan öppen syn på brister och felaktigheter som kan främja socialismens innehåll och slagkraft. Socialister och kommunister i alla länder är våra bröder och systrar. Inför en bror eller syster känner man alltid tillgivenhet, förbundenhet och omsorg. Man visar dålig omsorg om man tiger inför vad man menar vara en felaktighet i sin brors eller systers handlande. Förtrolighet och solidaritet förutsätter öppenhet. Öppenheten gör i verkligheten förbundenheten ännu djupare. Det finns nu de som menar att vårt parti borde tiga om problem i socialistiska länder. Att vi borde iaktta en tystnadens solidaritet om sådant som inte taktiskt passar oss. De som resonerar så har ingenting förstått av marxismen och av den kommunistiska världsrörelsens villkor. De har heller ingenting förstått av de svenska arbetarnas tänkesätt och politiska tradition. Skulle vi stå inför Sveriges arbetare och säga: ”Här och nu skall vi slåss för demokratiska frioch rättigheter, men under socialismen skall vi godta begränsningar i dem”? Sade vi på det sättet, skulle det vara en moralisk och politisk bankrutt. Marxismen är en vetenskaplig teori. I all vetenskaps natur ligger att den måste kunna erkänna även sådana sanningar som är obehagliga och kontroversiella. Undanglidande och tigande medför djupgående skador på teorins utveckling. Den kommunistiska världsrörelsens partier är likaberättigade och självständiga. De har alla en skyldighet att göra självständiga analyser utifrån sina resp. erfarenheter. Detta måste vi ta på allvar. Ty självständigheten kan ju inte gälla bara så länge man håller tyst. Enheten mellan kommunistiska partier främjas inte genom tigande och undvikande. Den främjas inte av lakejens solidaritet. Enhet förutsätter öppenhet. Fanns inte öppenheten skulle påfrestningarna på enheten bli övermäktiga. Allt fler människor världen över ser kapitalismens orimlighet. Dess rovdrift, kortsiktighet och ansvarslöshet. Dess ökade klasskillnader. Dess lilla överklass av finanstruster som när sig på mänsklighetens elände. Dess befordran av fascism, krig, egoism och likgiltighet för andra. I den situationen vänder sig människorna, trevande och frågande, till socialismen. Med förhoppningen att den skall kunna föra upp den mänskliga civilisationen på en ny nivå. Vi menar att socialismens förmåga att engagera, dess slagkraft, enbart kan vinna på att den ärligt och utan inskränkningar gör upp med sina fel. Socialismen vinner på att frige de politiska fångarna i Tjeckoslovakien. Den vinner på att inte utsätta enskilda oppositionella för byråkratiska småaktigheter. Den vinner på att låta konstnärer uttrycka sig i en fri och utvecklande konstnärlig stil. Den vinner på att ta en öppen debatt med sina kritiker. Avskaffande av privat kapitalmakt, av pengarnas makt över åsiktsbildningen, skall också leda till ökad personlig frihet. Kollektiv demokrati förutsätter stärkta möjligheter till individuell frigörelse — individens fria utveckling genom allas fria utveckling, som Friedrich Engels uttryckte det. Som det kommunistiska partiet i Sverige är det vårt självklara ansvar att driva diskussionen om socialismen och dess problem vidare. När övergången till socialismen kommer här i landet — och den dagen är inte avlägsen — då skall vi delta i dess uppbyggnad på ett sådant sätt att vi kan se kommande generationer i ögonen utan fruktan för deras dom.

Herr talman! Man skall vara konsekvent i sin kritik av dem som bryter mot de mänskliga rättigheterna, sade Jörn Svensson. Jag vill hälsa Jörn Svensson och det renade vpk välkomna i den krets av partier som mycket länge hävdat just den principen. Herr talman! Afrika är f. n. den världsdel som på ett alldeles särskilt sätt står i centrum för vår uppmärksamhet. Det har inte minst debatten i dag visat. Inom flera regioner av den afrikanska kontinenten präglas situationen av instabilitet och förändring. Vad allt detta vittnar om är givetvis att Afrika befinner sig i ett dramatiskt utvecklingsskede i sin politiska historia. Vi upplever och kommer länge än att få uppleva åtskilliga konvulsioner innan de nya staterna utvecklat mera stabila samhällsstrukturer. Detta skede av förändring märker vi nu i stora delar av östra Afrika. Etiopien genomgår en plågsam process i brytningen mellan ett föråldrat feodalt samhälle och någonting nytt. Samtidigt utsätts den etiopiska statsbildningen för svåra påfrestningar till följd av inre slitningar och spänningar i regionen över huvud taget. I Uganda utsätts en värnlös befolkning för upprörande behandling som åsidosätter de mest elementära mänskliga rättigheter. Huvudintresset knyts dock till södra Afrika, där kränkningar av de mänskliga rättigheterna accepterats och legaliserats som en del av själva samhällssystemet. Alltmer desperata krav från befolkningsmajoriteten i dessa länder och ett tilltagande opinionstryck från omvärlden har inte lett till någon ändring. Genom att upprätthålla ett bålverk av raslagar, som alla bygger på skillnaden i hudfärg, har de vita försäkrat sig om fortsatt dominans på samhällslivets alla områden. Men den politiken bär inom sig fröet till sin egen undergång. 1950 och 1960-talen betydde kolonialmaktens sönderfall i större delen av Afrika. Med 1970-talets inbrott avslutades den process som inneburit en långsam söndervittring av det portugisiska väldet. Portugal självt blev fritt från den fascistregim som inte längre förmådde stå emot en ny tids krav. Nu väntar vi på att förändringen i första hand skall nå Rhodesia och Namibia. Ändå är det, herr talman, Sydafrika som utgör kärnan i problemkomplexet södra Afrika. Det är där vi möter apartheidsystemets värsta uttrycksformer, men Sydafrika får genom sin ekonomiska och militära styrka ett avgörande inflytande även på utvecklingen i Rhodesia och Namibia. Ian Smith i Rhodesia hade givetvis aldrig kunnat hålla ut så länge mot en samlad omvärlds försök att helt isolera den rhodesiska ekonomin, om han inte haft ett livsviktigt ekonomiskt stöd från regimen i Pretoria. Situationen i Namibia skulle i dag tett sig helt annorlunda för majoriteten av landets invånare, om inte Sydafrika i strid med upprepade FN-beslut utövat en faktisk administrativ och ekonomisk dominans i det området. Det är därför situationen i själva Sydafrika och de förändringar som sker där betyder så mycket för regionen i dess helhet. Vi har länge men förgäves väntat på förändringar i apartheidsystemet. Kanske trodde vi att den blodiga massakern i Sharpeville 1960, då polisen öppnade eld mot och dödade fredliga demonstranter, skulle ha blivit en klar och tydlig varning för de vita makthavarna. Men Sharpeville blev inget uppvaknande för apartheidregimens bärare och försvarare, bara en ny symbol för ondska och rashat. Förtrycket fortsatte, förnedringen förblev lika outhärdlig. Man fortsatte att fängsla människor, vars enda brott var att de talat för en fredlig förändring. Man fortsatte att fösa samman majoriteten av landets befolkning till förslumning och förnedring i tron att det skulle gå att bevara ett system där de svarta förvägrades rätten att bo i sitt eget hemland. Man fortsatte att förstärka bålverket av raslagar och man förblev fånge i den egna föreställningen om den andra rasens underlägsenhet på alla områden. I stället för att söka utveckla landet till den nation med välstånd för alla som Sydafrika har så rika naturliga förutsättningar att bli, har den vita regimen envist valt att snöra in sig i den förkvävande tvångströja som rasåtskillnaden innebär. Detta har inte bara lett till minskad rörelsefrihet och frånvaro av naturlig samvaro mellan landets medborgare. Det har också fått till följd otaliga mänskliga och sociala tragedier. Det har betytt i längden helt omöjliga förhållanden på det ekonomiska samhällsområdet. Det har medfört en ökad brutalisering av polisvåldet. Under de senaste veckorna har det också resulterat i hot om allvarliga inskränkningar i den hittills relativt fria sydafrikanska pressen. Mot denna mörka bakgrund hjälper det sedan föga att den sydafrikanska regeringen försöker framhålla vissa små ljuspunkter i form av närmast kosmetiska åtgärder för att få rasåtskillnaden att verka mera smaklig utåt. Man tar bort skyltar från parkbänkar, man öppnar ett och annat lyxhotell för de få svarta som har råd att besöka sådana, man låter en och annan icke-vit få avancera ett begränsat stycke på samhällsstegen. Men alla inser att detta inte räcker, att vad som krävs är en förändring i grunden av hela det sydafrikanska samhällssystemet. Någonting annat kommer aldrig att accepteras av majoriteten av svarta och färgade. Detta blev Soweto-massakern 16 år efter Sharpeville ett övertygande och brutalt bevis för. Men Sydafrikas dominerande roll i hela området gör också, som jag redan har sagt, att dess hållning till utvecklingen i Rhodesia och Namibia är av vital betydelse. Skulle Sydafrika välja att fortsätta att stödja Smith, kanske t.o.m. genom militär intervention, riskerar man att hamna i både en blodig upptrappning och spridning av konflikten. En sådan utveckling borde vara ett fruktansvärt perspektiv också för Sydafrika självt. Även de vita i Sydafrika borde vara bäst betjänta av att övergången till majoritetsstyre och självständighet sker snarast och i så ordnade former som möjligt. Det borde därför ligga i Sydafrikas intresse att medverka till realistiska lösningar på problemen i såväl Rhodesia som Namibia. Kanske finns det också kretsar inom den sydafrikanska regimen som inser att detta är den enda rätta hållningen. Premiärminister Voersters tidigare försök till avspänning med vissa afrikanska länder och hans ac cepterande av tanken på ett formellt självständigt Namibia kan kanske också ses som ansatser i den riktningen. Men syftet bakom den politiken har föga överraskande visat sig bara vara att söka bevara de vitas maktställning och dominans i hela området. Ett belägg för detta är ju att Sydafrika vid den s.k. Windhoek-konferensen, där Namibias enda nationella politiska parti SWAPO ej deltar, förbehållit sig att även i framtiden kontrollera alla de viktigaste samhällsfunktionerna inom utrikespolitik, försvarspolitik, finanspolitik etc. Ett annat belägg för detta är att Sydafrika, trots att man säger sig vilja ge Namibia självständighet, anser det nödvändigt att hålla en ockupationsstyrka på upp emot 50 000 man i Namibia för att slå ner de befrielsestyrkor som söker åstadkomma en seger för SWAPO:s nationella krafter. Det är ju också klart att Sydafrika, i den mån man alls är beredd att sätta nytt tryck på Ian Smith för att få honom att acceptera någon form av majoritetsstyre, bara gör det i sitt eget intresse i tron att man den vägen kan ge sitt eget apartheidsystem ännu en tidsfrist. En fortsättning av denna politik kommer — den saken torde vara helt klar — att omöjliggöra varje försök till en fredlig förändring. Den har redan lett till att befrielserörelserna i desperation gripit till vapen. Det är ändå mitt intryck, efter de samtal som jag har haft med befrielserörelsernas ledare i dessa områden av Afrika, att man tvärtemot vad som ofta sägs i pressen utanför Afrika är beredd att fortsätta att diskutera samtidigt som man givetvis är inställd på att betala det höga pris som en fortsatt väpnad kamp innebär. I denna uppfattning stöds befrielserörelserna av frontstaterna och deras politiska ledningar, som dessutom under senare tid har lagt ner stora ansträngningar på att stärka strävandena till enighet mellan de olika befrielserörelserna i dessa områden. Om man till fredliga förändringar skall utnyttja denna beredskap, som finns både hos befrielserörelserna själva och hos de omgivande staternas politiska ledningar, måste det ske en omläggning av politiken ganska snabbt. Smiths förhalningstaktik i Rhodesia, de egendomliga konstitutionella förslagen i Namibia och den omfattande polisterrorn i Sydafrika har redan gjort läget mycket explosivt. Voerster borde inse att den pågående processen innehåller alltför många pådrivande krafter för att han skall kunna lyckas i sina strävanden att bevara något slags status quo. Insikten om vad denna dynamik kommer att innebära för de vita borde få dem att ändra sin politik, innan det är oåterkalleligt för sent.

Till slut måste denna process tvinga de vita inse de bittra följderna av många års försummelser och en förvriden människouppfattning. Det internationella samfundet har genom ett starkt opinionstryck och på många andra sätt sökt tvinga fram denna insikt hos de vita rasistregimerna. Sverige deltar aktivt i dessa ansträngningar och försöker samtidigt att mera direkt bistå dem som direkt eller indirekt drabbas av de vita minoritetsregimernas politik. Det är därför som regeringen har koncentrerat en mycket stor del av biståndet till de s.k. frontstaterna: Tanzania, Mogambique, Zambia, Botswana och Angola. Det är därför som regeringen kraftigt har höjt anslagen för humanitär hjälp till befrielserörelserna och gjort betydande extrainsatser för att klara de svåra flyktingproblem som finns i det här området. Det är därför som regeringen i dagarna har beslutat — vi gjorde det just i anslutning till minnesdagen av Sharpeville — att anslå över 4 milj.kr. till hjälp åt apartheidpolitikens offer samt till Namibiainstitutet i Lusaka. Detta institut har som bekant till uppgift att bekosta utbildningen av de namibier som vi hoppas snart skall förvalta ett fritt Namibia. Det är därför som vi i FN:s säkerhetsråd — vilket utrikesministern utförligt uppehöll sig vid — vill få till stånd en resolution för att hejda utländska nyinvesteringar i Sydafrika. Vi inte bara fullföljer den gamla regeringens politik utan går faktiskt ett bra stycke längre. Det är därför slutligen som vi uppmanar våra egna företag att avstå från att göra nyinvesteringar i Sydafrika och inte utesluter möjligheten av lagstiftning mot kapitalexport till Sydafrika. I sitt tal har utrikesministern sammanfattat hela det program till åtgärder med vilka regeringen i praktisk handling engagerar sig för problemen i södra Afrika. Detta program grundar sig på två fundamentala principer som Sverige av tradition värnat om, nämligen principen om folkens självbestämmanderätt och om rätten till majoritetsstyre. Jag är övertygad om att en mycket bred svensk folkopinion stöder detta handlingsprogram.

Herr talman! Om jag fattade saken rätt kom statsrådet med någon mystisk välkomsthälsning. Det gör det angeläget för mig att säga att vi inte har någonting gemensamt med herr Ullstens parti när det gäller kampen för demokratiska frioch rättigheter. Vi anser inte att ert parti är trovärdigt och konsekvent i den frågan. Tvärtom beklagar jag att jag inte kan hälsa herr Ullsten välkommen i den konsekventa kampen. Under årens lopp har jag varit med i många Vietnamdemonstrationer. Jag har aldrig sett herr Ullsten eller hans anhängare vara med där. De har varit mycket noga med att hålla sig borta under en lång följd av år. Jag har deltagit i aktioner här i Stockholm mot förtryck i Iran. Det var samtidigt som den regering i vilken herr Ullsten ingår skickade sin handelsminister till Iran för att förhandla. Det talades vid det tillfället tyst om de mänskliga frioch rättigheterna i schahens diktatur. Jag hade önskat att jag hade kunnat hälsa herr Ullsten välkommen i demonstrationerna mot förtrycket i Iran, men han höll sig borta även där. Hur är det i kampen mot IDB, den interamerikanska utvecklingsbanken? Man stöder en institution, vars ändamål är att backa upp auktoritära regimer, förhindra sociala framsteg samt ekonomiskt stötta upp de militärdiktaturer som det ligger i USA:s och västvärldens intresse att ha kvar för att omöjliggöra att folkens frigörelse genomförs. Jag hade önskat att jag kunnat hälsa herr Ullsten välkommen i kampen mot det IDB som är ett stöd åt militärjuntan i Chile. Men det är ju så med er tyvärr, och det är därför man inte kan vara i ert sällskap, att ni stöder frigörelsen i ord och ni stöder den så länge inte mäktiga affärsintressen är inblandade. Så fort det kommer till ett val mellan kommersiella intressen å ena sidan och kampen för människornas sociala befrielse och frioch rättigheter å den andra, då tar ni ställning för kapitalismen och mot rättigheterna. I det stycket kommer vi aldrig någonsin sams, herr Ullsten.

Herr talman! Det var väldigt så omaka personer det finns i regeringen — herr Ullsten med hans sakliga, lågmälda och sympatiska framtoning och herr Burenstam Linder med hans arrogans och fyrkantighet. Jag sade förut att jag tycker inte herr Burenstam Linder är någon nyansernas mästare, och det var ett understatement. Men han är tarvlighetens mästare. Han lägger upp debatten så att när han vet att jag inte har någon repliktid och hans ord skall få stå oemotsagt, då kommer han med en massa tarvligt skvaller, rykten och insinuationer och försöker framställa det som om den förra regeringen har ljugit i denna affär. Han kom med påståendet att den gamla regeringen hade fattat beslut om att Sverige borde gå med i Interamerikanska banken. Han låtsas som om vi försöker slingra oss undan sanningen genom att påstå att det inte hade fattats något beslut i formell mening, men i realiteten hade vi suttit vid lunchbordet och bestämt oss, och där var ju alla de tunga statsråden med. Förlåt, herr Burenstam Linder, men detta är fel. Det fördes ett samtal vid en lunch sommaren 1976 om detta. Vad herr Burenstam Linder kallar de tunga statsråden var med — statsministern, herrar Sträng och Sven Andersson och ett par till — men vid den lunchen fattades inget som helst beslut. I sällskapet saknades personer som var nära berörda. Gertrud Sigurdsen, som i hög grad var berörd, var inte närvarande. Det var inte möjligt att i en regering med den sammansättningen ta upp en sakdiskussion. Vi kom underfund med att så bråttom var det inte, att vi för den här sakens skull måste kalla in en fulltalig regering mitt i sommaren. Sedan kom valet emellan och spolade över detta. Det här är den enkla sanningen, och det får herr Burenstam Linder finna sig i, vad hans skvallerkällor än säger för någonting. När jag har ordet måste jag passa på att säga ifrån en sak till. Det är ju bedrövligt med den här fyrkantigheten hos handelsministern. För honom finns det inga nyanser på färgskalan. Allt är svart eller allt är vitt. Antingen tar man moraliska hänsyn också i handelspolitiska sammanhang, och då kan man inte handla med någon — öststater t.ex. är totalt utdömda -— eller också tar man inte sådana hänsyn, och då är det fullkomligt fritt fram för allting. Kan Sverige vara med Världsbanken, skall man inte börja dilla om IDB.

Herr talman! Om den tidigare regeringen önskade övertyga svenska folket om de verkliga förhållandena borde den enligt min uppfattning ha skickat fram någon annan än herr Lidbom för att tala i den sakfråga som herr Lidbom hade goda tillfällen att yttra sig om för en stund sedan och som han får gott om tid att yttra sig om när vi senare för den debatten. Jag kan inte förstå talet om att jag skulle ha förfallit till att citera skvallerkällor. Jag gör gällande att ett statsråd som tillträder sitt ämbete och det då gäller så viktiga frågor som relationerna till andra länder har skyldighet att informera sig om hur tänkandet varit i den tidigare regeringen. Jag redovisade bara den slutsats som jag kom till när jag omedelbart satte i gång att informera mig på den punkten. Men låt mig försäkra herr Lidbom att det var långt innan socialdemokraterna gjorde affär av denna fråga på det sätt som nu har skett. Det kan väl inte heller vara att anlita skvallerkällor, om man i tidningen läser om den uppteckning som gjorts av vad som allmänt uppfattades som ett ställningstagande från den tidigare regeringens sida i början av sommaren, alltså att man skulle söka medlemskap i IDB. Och när jag läste denna uppteckning av en statssekreterare i ett departement, så fick det mig att tro att det verkligen var riktigt. När herr Lidbom sedan säger att det inte var så bråttom med att sammankalla regeringen för att fatta ett formellt beslut, så kanske det berodde på att man enligt den gjorda uppteckningen skulle fatta ett sådant formellt beslut först till hösten. Jag antar att det då var underförstått efter valet. Och orsaken till att man ville vänta till efter valet var kanske att denna fråga inte är alldeles okomplicerad, som herr Lidbom också sade. Men det kan å andra sidan inte vara något exempel på herr Lidboms fantastiskt högstående moral, som vi har hört så mycket talas om i dag, att man på det sättet ville vänta med att annonsera beslutet till efter valet.

Herr talman! Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund inledde för något år sedan en informationskampanj under temat Sverige i världen. Avsikten var att stimulera till en sammanhållen diskussion om vårt lands ställning, villkor och handlande i en värld där kraven på förändringar växer sig allt starkare. Bakom denna uppfordran till analys och diskussion låg också en önskan att få var och en att se till sammanhangen mellan de olika element i vår politik som här är aktuella — utrikespolitiken naturligtvis men också biståndspolitiken och försvarspolitiken — vilka alla kan inrymmas under begreppet säkerhetspolitik. Och där finns också ulandspolitiken, ett tämligen nytt begrepp som det gällde att infoga i sitt sammanhang. Inledningsvis vill jag i detta inlägg i den utrikespolitiska debatten erinra om detta kvinnoförbundets initiativ, och det gör jag av ett par speciella orsaker. Först och främst vill jag påstå att flera liknande initiativ har tagits inom svensk arbetarrörelse, vilket tyder på att dessa frågor just nu av stora grupper upplevs som angelägna. Dessutom har kopplingen mellan de politiska delområdena visat sig vara riktig. Kunskaperna har vidgats, diskussionen har stimulerats, och ensidigheten i betraktelsesätt och låsningen av intressena vid ett område har övervunnits. Om vi vill se efter hur vi kan påverka situationen i vår omvärld behöver vi använda oss av många olika infallsvinklar, men vi måste också kunna se sammanhangen. Riksdagens debatt i dessa stycken far också väl av om vi ser våra olika bemödanden — nationellt och internationellt — i ett sammanhang och att vi lägger fast vår ekonomiska politik och vår handelspolitik så att det stämmer inte bara med vår utrikespolitiska målsättning utan också med våra biståndspolitiska bemödanden. Det senare skulle då kunna sägas vara uttryck för en rimlig u-landspolitik — för att här något förtydliga det begreppet. Vi kan ju heller aldrig koppla bort förhållandena inom vårt eget land. Det är givande att försöka sig på en tillämpningsövning med ett sammanhållet synsätt på politiken som berör Sveriges förhållande till omvärlden just nu, bl.a. av det enkla skälet att så många frågor är aktuella för avgörande. Jag tänker på försvarspolitiken, och därmed säkerhetspolitiken, som snart skall läggas fast för flera år framåt. Jag tänker vidare på den prövning av biståndspolitiken som kan förväntas börja om någon månad, när biståndspolitiska utredningen blir offentlig. Det är min förhoppning att vi då även får fart på debatten om en u-landspolitik. Men ett praktikfall har vi på bordet redan i dag, nämligen frågan om eventuellt bidrag till den interamerikanska utvecklingsbanken IDB. Vill vi i fortsättningen se och ta hänsyn till ett sammanhang mellan bistånds-, utrikesoch handelspolitiken kommer det flera sådana frågor som IDB fallet som vi får ta ställning till. Vad gäller IDB vill jag medge att vissa handelspolitiska motiv skulle kunna tala för en svensk anslutning. Men de positiva effekterna för den svenska exporten synes bli mycket begränsade, och därjämte anser vi socialdemokrater inte att denna fråga om anslutning till IDB kan ses som en ren handelspolitisk fråga. Ett medlemskap i IDB skulle strida mot de värderingar som varit vägledande för vår utrikespolitik. Vi har och kommer att ha handel med länder vilkas politik och samhällssystem vi tar avstånd från. Det är en annan sak att ta steget att ansluta Sverige till en internationell organisation vars verksamhet vi inte gillar och inte kan påverka; en sådan beslutsordning gäller ju inom IDB. Jag beklagar för min del att handelsministern lyckats övertyga inte endast folkpartiet utan också centerpartiet i denna fråga, trots beslut på centerns stämma och uttalanden som har gjorts av utrikesministern på ett tidigt stadium samt de vilda protester som har kommit från medlemmarna inom partiet. Jag kan inte finna att herr Burenstam Linders inlägg här i dag på något sätt har stärkt hans ställning i den här frågan och i politiken. Jag skulle f. ö. gärna vilja säga, med hänsyn till vad som har uttalats i Sydafrikafrågorna och den behandling som de har underkastats i december månad förra året från utrikesutskottets sida, att jag tror att de citat och referat som har getts är missledande. Visst fanns det ett allmänt uttalande i detta utskottsbetänkande om att internationella påtryckningar på Sydafrika, för att detta land skulle ändra raspolitiken, kunde bli verkligt effektiva först om FN:s säkerhetsråd tar ställning till världsomfattande sanktionsåtgärder i någon form. Man skall också lägga märke till att utskottet säger att utskottet förutsätter att regeringen noga följer den fortsatta utvecklingen i Sydafrika och såväl på det internationella som på det nationella planet vidtar lämpliga åtgärder, bl.a. för att motarbeta en utbyggnad av de utländska företagsengagemangen där. Jag kan avslöja att när vi behandlade detta i utskottet och gjorde det här ställningstagandet från socialdemokraternas sida, hade vi redan diskussioner om hur vi skulle ta nästa steg, och det tog vi redan i januari månad. Det kan inte vara fel att ett parti arbetar på det sättet med en fråga som är angelägen och som faktiskt, med hänsyn till vad som hände under 1976, förändrats till sin innebörd från den tidpunkt då motionen väcktes i januari fram till dess att den behandlades i december. För att sedan fortsätta med att belysa sammanhangen i politiken vill jag ta upp försvarsfrågan och sätta den i förhållande till de säkerhets politiska avvägningar man kan göra. Jag anser dessutom att det är självklart att man i säkerhetspolitiken skall väga in ett hänsynstagande till utvecklingsländerna. Med den utgångspunkten har jag sökt granska hur dessa sammanhang beaktats i den av regeringen nyligen framlagda försvarspropositionen. Jag finner då att det har skett stora förändringar i dessa stycken när jag jämför försvarsutredningen, som i enighet hade åtskilligt att säga om säkerhetspolitiken, med det som nu återfinns i propositionen. Jag skall ge några exempel. Till att börja med kan jag konstatera att framhävandet av problemen i utvecklingsländerna, enligt min mening värda all uppmärksamhet, i den internationella utvecklingen och i nuläget så gott som helt har fallit bort. Ett tidigare långt avsnitt om behovet av en ny ekonomisk världsordning återfinns inte alls. Frågan har tydligen inte fått gensvar hos försvarsministern och därmed inte i regeringen. I propositionen sägs angående en ny internationell ekonomisk världsordning — som behandlats mycket utförligt av försvarsutredningen — endast att det kommer att bli fråga om en lång och allvarlig process. Inte heller återfinns ett avsnitt om de multinationella företagen och deras roll i maktspelet i världen, som utredningen likaså tar upp men som alltså inte finns omnämnt i propositionen. Ännu mer överraskande är att utredningens uttalande om större öppenhet länderna emellan i säkerhetspolitiska frågor fallit bort, liksom utredningens understrykande av FN:s strävanden att öka informationen i rustningsfrågor. Varför? kan man fråga sig när man hör utrikesministerns tal i dag. Har man ingen avstämning departementen emellan, eller regeringspartierna emellan? Eller är det rent av så att man ser olika på dessa frågor? De många ändringarna eller luckorna i det här sammanhanget ger en faktiskt anledning att tro det senare. Ett ursprungligen långt avsnitt om avspänningspolitiken och sambandet mellan nedrustningen och strävandena att skapa en ny internationell ekonomisk ordning har som sagt fallit bort. Inte heller uttalandet om avspänningspolitiken finns kvar i den lydelse som fanns i utredningen. Uttalandet att det är ”naturligt att vi på alla sätt söker stärka FN:s möjligheter att förebygga och lösa konflikter” saknas likaså. Jag kan inte finna någon annan förklaring än att försvarsministern ser på dessa frågor på ett sätt som inte stämmer med försvarsutredningen 1976 och inte med vad utrikesministern säger 1977. Från socialdemokratiskt håll beklagar vi att regeringens försvarspolitik inte står i klart samband med internationella strävanden på olika områden. Vi vill hävda att för u-landspolitiken liksom för biståndspolitiken är solidariteten en ledstjärna, och samordningen med utrikespolitiken syftar till att minska klyftan mellan rika och fattiga länder och därigenom minska spänningen samt verka fredsbevarande. Vi kommer senare att få diskutera försvarsfrågan, men i dag vill jag ändå få lov att säga att det militära försvaret fått en så dominerande roll i den försvarspolitik som regeringen fastlagt att det undanskymmer andra mycket viktiga element i en svensk säkerhetspolitik. Herr talman! Jag vill avslutningsvis ta upp nedrustningsfrågorna. I dessa dagar syns det som om president Carter och den nya administrationen i USA har tänt förhoppningar om nya initiativ på nedrustningsområdet. Som situationen nu är i världen är det förklarligt att varje antydan till initiativ tas emot positivt och väcker förväntningar. Man bör dock hålla i minnet från vilken utgångspunkt ansträngningarna för en nedrustning -— eller riktigare en dämpning av upprustningen — skall starta. Kostnaderna i nuläget för vapen, vapenutveckling och andra militära ändamål är så höga att talen knappast är fattbara. En avrustad värld är avlägsen, men det betyder inte att vi får vara passiva. Tvärtom kräver situationen största uppmärksamhet. I den s.k. RIO-rapporten kan inhämtas följande uppgifter. 1974 var världens samlade militärutgifter 210 miljarder doilar. Vidare framgår att dessa utgifter på en 20-årsperiod från 1954 hade ökat i fasta priser med 68 26. Motsvarande totala kostnader för 1975 har beräknats ha ökat till 300 miljarder dollar. Var och en kan räkna ut att det betyder utlägg av hundratals miljoner kronor varje timme dygnet om året om för militära ändamål. 10 26 av totalsumman satsas på forskning och utveckling av vapen och vapensystem. En alldeles för stor del av tillgängliga mänskliga resurser, kvalificerade forskare och tekniker tas i anspråk i dessa sammanhang, särskilt om vi beaktar det utomordentliga behov som föreligger för att finna medel och metoder att bekämpa orsakerna till underutveckling, nöd och fattigdom i världen. Världsbanken har gjort en kalkyl som visar att för 5 926 av de medel man satsar på vapen under en kommande tioårsperiod skulle man kunna i huvudsak lösa sådana för mänskligheten viktiga problem som försörjning med livsmedel och med friskt vatten, vidare utbildning, slumsanering, transportfrågor och utvecklandet av hälsovård kombinerad med befolkningspolitik. Nog vore det värt att sträva efter att använda en tjugondel av rustningskostnaderna till sådana för människorna helt enkelt oumbärliga nyttigheter, som nu inte finns. Merparten av militärutgifterna faller naturligtvis på stormakterna. 1974 beräknades USA och Sovjet stå för 60 26, och NATO-blocket och Warszawapaktsländerna beräknas sammantagna ha en andel av 80 96. Värd att uppmärksamma är emellertid den under senare år kraftigt ökade del som faller på länderna i tredje världen, vilkas andel under åren 1965 till 1974 har ökat från 6 96 till 17 96, utan att deras andel av världens ekonomiska resurser ökat i motsvarande grad. Med all respekt för dessa länders rätt att själva bedöma och besluta om sina säkerhetssystem är ändå utvecklingen t.ex. av vapenförsäljningen till dessa länder så betydande att den förtjänar uppmärksamhet. Distributionen av vapen över gränserna till u-länderna är numera vinstgivande affärer där vapenindustrin har stora intressen. Ofta säljs vapen till andra länder innan de tagits i bruk i tillverkningslandet. Det är från fyra länder — USA, Sovjet, Frankrike och England - som huvudparten eller 90 96 av försäljningen till utvecklingsländerna sker. Vill man söka begränsa spridningen av nya konventionella vapen finner man här en uppslagsända. Jag är väl medveten om hur svårt det är att angripa och lösa detta problem. Men jag vill ändå hävda att det i FN:s nya informationsuppgifter när det gäller rustningsfrågorna borde naturligen ingå att belysa hur kommersiella intressen utvecklas på säljarsidan. Jag vill i detta sammanhang anmäla denna fråga för uppmärksamhet och åtgärder inför förberedelserna för den extra generalförsamlingen om nedrustningsfrågor 1978. Det bör vara angeläget för regeringen att pröva om man möjligen kan ta upp denna fråga.

Herr talman! Det har skett åtskilliga förändringar i svensk politik under de senaste 25 åren. Regeringar har växlat, partiledare har växlat, och i de politiska frågorna har det fattats många viktiga beslut och skett stora förändringar. Men även om det har förekommit mycket inom svensk inrikespolitik, så kan det konstateras att utrikespolitiken i vårt land har karakteriserats av stabilitet och kontinuitet. Den svenska alliansfria linjen, som syftar till neutralitet under krig, har hela tiden legat fast, och den gör så också i dag. Den svenska alliansfriheten har som bekant inte betytt att Sverige undvikit att delta i det internationella arbetet eller att ta ställning i viktiga internationella frågor. Om officiella ställningstaganden har i stort sett enighet rått. Regeringsskiftet har inte medfört någon förändring av den officiella svenska ståndpunkten. Det hindrar emellertid inte att en debatt förs om de internationella problemen i allmänhet. I dagens debatt om Sveriges anslutning till Interamerikanska banken har det förekommit uppgifter som är förvånande. När det talas om promemorian i handelsdepartementet kan man inte annat än göra reflexionen: Utarbetade tjänstemännen PM hur som helst, eller var det någon som sade till dem att det här var av intresse och gav dem order att utarbeta en PM? Hur arbetades det i handelsdepartementet på den tiden? Fru Lewén-Eliasson tog upp uttalandet på centerns stämma. Citera inte bara halva uttalandet! Citera litet mer, så blir bilden en helt annan! Fru Lewén-Eliasson citerade visserligen inte nu, men hon hänvisade till vad som stått i tidningarna, och eftersom tidningarna i allmänhet bara tar med den ena hälften blir det en helt annan mening i det hela. I IDB är f. n. 22 latinamerikanska länder samt USA och Canada medlemmar. Utomregionala medlemmar är Belgien, Danmark, Israel, Japan, Jugoslavien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Västtysk land och Österrike. Italien har förklarat sig berett att vidta de erforderliga åtgärderna för medlemskap, men de parlamentariska procedurerna är ännu inte avslutade. Finland och Frankrike har också beslutat ansöka om medlemskap. Mot den bakgrunden är det förvånande att herr Lidbom inte på något sätt kan ge någon klarhet i vad vi skall tänka om socialdemokraternas ställningstagande. Skall vi tro på socialdemokraterna i Danmark, Storbritannien, Västtyskland och Österrike, eller skall vi tro på de svenska socialdemokraterna, de svenska socialdemokrater som ständigt talar om solidariteten och enigheten mellan socialdemokrater i Europa? Vem skall vi egentligen tro på? Har socialdemokraterna i Österrike, Västtyskland, Storbritannien och Danmark — som också handelsministern hänvisade till — fullkomligt fel? Även om inte herr Lidbom befinner sig i kammaren just nu, finns det kanske andra socialdemokratiska talare som kan upplysa oss om det finns någon konsekvens i de ställningstaganden som gjorts i olika länder i Europa med socialdemokratiska regimer. Målet för internationella strävanden bör vara att varje land får frihet och självständighet och att det får oinskränkt förfoga över sina naturresurser. Den internationella säkerheten bör tryggas så att inget land känner sig hotat och därmed tvingat att hålla en omfattande militär beredskap. Dessa önskemål om internationell fred och säkerhet är förvisso inte lätta att genomföra. Krutdurkar finns på många platser i vår värld, och de kan lätt bringas att explodera och följas av en världsbrand. Det är heller inte lätt att alltid fastställa territoriella områden där under mångtusenåriga strider herraväldet växlat mellan olika länder. Under denna halva av det århundrade vi lever i har dock åtskilliga framsteg gjorts. Detta återspeglas i viss mån av medlemskapen i Förenta nationerna. I början av 1950-talet fanns det endast ett 60-tal medlemmar i FN, men nu är siffran uppe i 147. Det är glädjande att universaliteten vunnit alltmer terräng. Ännu existerar dock kolonialförtryck i vissa delar av världen, t.ex. i Sydafrika och Rhodesia. I andra delar av världen finns förtrycket i andra former, t.ex. i Chile och mer eller mindre i en rad andra diktaturländer, främst i dem som i internationella sammanhang själva kallar sig socialistiska. I många fall har friheten vunnits efter en lång och många gånger blodig kamp. Det är så mycket mera beklagligt som i många av de länder, där befrielsekampen förts så intensivt och slutligen resulterat i seger, man bara har flyttat över systemet i en ny form av diktatur. Befrielsekampen är slut, och befrielsekampen kan börja igen för att få frihet inom det område som befriats från utländsk dominans. En utmärkt riktlinje för vad som menas med frihet är Förenta nationernas konventioner om de mänskliga rättigheterna. Utrikesministern ägnade i sitt anförande stor uppmärksamhet åt frågan om de mänskliga rättigheterna, och även herr Palme m.fl. har talat om detta. Jag finner det glädjande att frågan om de mänskliga rättigheterna under senare tid kommit alltmer i förgrunden i den internationella debatten. Detta kan delvis bero på att FN:s båda konventioner om mänskliga rättigheter trädde i kraft under förra året. Dessa konventioner innebär rätten till liv, rätten till religions-, tankeoch yttrandefrihet, rätten att fritt flytta och emigrera även från sitt eget land, rätten att bilda och fritt ansluta sig till fackföreningar och rätten att strejka — för att nu nämna några exempel ur dessa konventioner. I sin helhet innebär konventionerna skydd för mänskliga rättigheter och skydd mot godtycke, vilket är principer som borde kunna antagas av varje land. Det är i högsta grad beklagligt att vissa länder, bland dem Sovjetunionen, börjar schackra med dessa rättigheter och använder dem som en bricka i det storpolitiska spelet. Mänskliga rättigheter som de definierats i FN:s konventioner är orubbliga och kan inte bortförklaras med att man inte tillåter ingripanden i ett lands inre angelägenheter. Det är dock inte första gången vissa diktaturländer försöker sätta krokben för utövandet av mänskliga rättigheter. Det kan ju också herr Svensson i Malmö observera, som anmärkte på att man ofta vänder sig emot de socialistiska länderna för brott mot mänskliga rättigheter. Redan vid antagandet av konventionerna drev man igenom att 35 länder, vilket är ett ovanligt högt tal, skulle ratificera konventionerna innan de trädde i kraft. Detta medförde att det tog tio år innan konventionerna kunde träda i kraft. Det borde vara självfallet att ett visst mått av kontroll skulle tillåtas för att rättigheterna skall bli verklighet, men detta har förhindrats av ett stort antal länder. Vid antagandet av konventionerna lyckades Sovjetunionen med stöd av en rad andra diktaturländer förhindra att kontrollparagrafer togs in i konventionstexterna. I stället upprättades ett fakultativt protokoll, men det bör nogsamt noteras att bara ett litet antal av de länder som ratificerat konventionerna också skrivit på protokollet, som ju medger kontroll. Det är bara 13 länder som accepterat kontroll medan 38 länder totalt anslutit sig till och ratificerat konventionerna. Inget av de socialistiska länderna har accepterat kontroll. Sovjetunionen röstade inte heller för antagande av deklarationer om mänskliga rättigheter 1948. Förenta staterna har inte alls anslutit sig till konventionerna. Det kan, som utrikesministern sade, uppstå vissa konflikter mellan konventionen och utövandet av ett lands rätt att bestämma över sina inre angelägenheter, men det kan bara gälla temporärt. Man måste se till att konventionerna om de mänskliga rättigheterna genomförs överallt i vår värld. Jag sade tidigare att det kan vara svårigheter att få enighet om vilket territoriellt område som bör utgöra ett land. Det kan vara så att någon del av landet anser sig själv vara en självständig enhet, och det kan vara stridigheter inom landet som gör att området delas i två enheter. Enligt min uppfattning är Förenta nationerna det forum som bör söka lösa konflikter och undanröja hot mot freden, och därför finner jag det egendomligt att vissa länder eller delar av länder dels vägrar att hänskjuta en tvistefråga till FN, dels vägrar att erkänna att den andra parten existerar. Det är dåliga förutsättningar för att lösa en konflikt om man uppträder på det sättet. Sådana länder borde ju betänka att en konflikt inte varar för evigt, utan att det kan finnas en lösning på ett eller annat sätt. I avvaktan på en lösning borde man i varje fall kunna erkänna den andra delen som motpart. Centern har den uppfattningen att vårt land bör erkänna varje land som de facto är existerande. Redan på ett tidigt stadium förordade jag att Sverige skulle erkänna Nordkorea och Östtyskland. Det fanns ingen anledning att vänta på en återförening av Östoch Västtyskland, eftersom en sådan förening är skjuten på en oviss framtid. Förhållandet är liknande i Korea. Både Östtyskland och Nordkorea tillhör den kommunistiska gemenskapen, om vilken Sovjetunionens utrikesminister Gromyko sagt, att man aldrig kommer att lämna en kvadrattum av den kommunistiska regionen till ett land med annat ideologiskt system. Det måste i klartext betyda att återföreningar endast kan ske om den andra delen underordnar sig den kommunistiska diktaturen. Under sådana förutsättningar kan var och en förstå hur lätt det är att återförena länder där den ena delen är kommunistisk. Med god vilja kan dock förbindelserna mellan sådana länder utvecklas, som också i viss utsträckning skett mellan de båda delarna av Tyskland. Det är meningslöst när Nordkorea vill låtsas som om Sydkorea, ett land med 35 miljoner innevånare, inte existerar. Detta gäller oavsett vad man nu tycker om regimen. Förhandlingar mellan dessa båda delar av ett land borde under FN:s överinseende kunna upptagas. I Mellersta Östern är motsättningarna hårda, så hårda att världsfreden kan hotas. Sverige har alltid vädjat till parterna att försöka nå samförstånd, och Sverige har med humanitära åtgärder t.ex. i flyktingfrågorna försökt att hjälpa. Vid nedrustningsförhandlingarna såväl i Geneve som senare under FN sessionen i New York har Sverige tagit en mycket aktiv del. Under FN:s senaste generalförsamling antogs ett tjugofemtal resolutioner i nedrustningsfrågan, vilket i och för sig inte innebär några större framsteg i nedrustningsfrågan, eftersom resolutionernas innehåll och framför allt ländernas fullföljande av resolutionerna är det viktigaste. Herr talman! Det bör inte underlåtas att i denna debatt påpeka faran av att, som också utrikesministern sagt, ju mera den s.k. fredliga kärnkraften utbyggs, desto större blir faran för kärnvapenkrig. Arsenalen av förbrukat atombränsle som kan omvandlas till kärnvapen växer alltmer, också med hjälp av de svenska atomkraftverken. Ju större mängder det finns, desto svårare blir det med kontrollen och desto större blir risken att kärnvapnen kommer att innehas av allt fler länder. Sverige kan också bli mera åtråvärt för en potentiell fiende som önskar få råvara till kärnvapen. Jag vill sluta mitt anförande med att säga att det viktigaste i fredsarbetet inte består i att hålla konferenser och anta resolutioner utan i att fattade beslut åtföljs, i god vilja att förstå, respektera och tolerera andras uppfattningar.
Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till anförandet av herr Torsten Bengtson. Först vill jag ställa frågan: Har aldrig herr Bengtson hört talas om att man i olika sammanhang utarbetar arbetspromemorior som inte accepteras av dem de riktas till? Jag har inte några kontakter med regeringsarbetet och vet inte vad som förevarit, men detta tycker jag är en fråga som är berättigad efter diskussionen om den här s.k. promemorian. Sedan vill jag säga: Torsten Bengtson vill väl inte påstå att det funnits tveksamhet i centerpartiet inför anslutningen till IDB? Så mycket har väl ändå framkommit i den allmänna diskussionen att detta torde vara ganska klart. Men det skulle vara intressant om herr Bengtson vill bestrida denna tveksamhet. Sedan vill jag upplysa honom om — om han inte förstått det — att Sveriges socialdemokratiska parti faktiskt är ett parti som tar självständig ställning i sådana här utrikespolitiska frågor. Vi har gjort det i andra sammanhang, precis som vi har gjort nu. Det skäms vi inte för. Och inte något av våra broderpartier kommer med anmärkningar eller klankar på oss för det.

Herr talman! Om det utarbetas en promemoria så måste det väl finnas intresse för frågan. Annars låter man väl bli att utarbeta promemorian? Det är alltså detta som visas av att den förra regeringen lät utarbeta en promemoria i fråga om IDB. Sedan om tveksamheten ifrån centern: Det är riktigt, det fanns tveksamhet. Jag kan säga fru Lewén-Eliasson att det är just för att banken har gett en del lån som vi anser är olämpliga. Det var det som orsakade tveksamheten. Har inte någon sagt det tidigare så kan jag upplysa fru Lewén-Eliasson om att vi inte gillar alla lån som getts ifrån banken. Vi anser ändå att Sverige skall ansluta sig till IDB. Sedan om den självständiga ställning för socialdemokratiska partier i Europa som fru Lewén-Eliasson har talat om tidigare: En sådan kan för all del vara bra, och visst kan ni handla självständigt. Men då frågar jag fru Lewén-Eliasson: Innebär ert ställningstagande således kritik mot socialdemokraterna i Danmark, Storbritannien, Västtyskland och Österrike, att de har handlat fel i fråga om IDB?
Herr talman! Lika väl som vi är ett självständigt parti är också dessa länders socialdemokratiska partier självständiga och tar ställning utifrån sina utgångspunkter. Vi har ingen anledning att kritisera dem för det. Men på tal om IDB och den tveksamhet som tydligen rått hos centern i alla fall, så kanske det vore bra för informationen i den här debatten att konstatera, när man talar om att det skulle vara fördelar för fattiga länder osv., att 27 26 av bankens resurser under de senaste åren gått till fattiga länder. De stora mottagarna av stödet är sådana länder som Brasilien och Argentina. Detta tror jag mig veta är en av anledningarna till att centerns folk varit tveksamt. Jag beklagar att denna tveksamhet inte lett till ett avståndstagande.

Herr talman! Det är bara en sak att konstatera i det här fallet: Finns det 22 latinamerikanska länder som är medlemmar i IDB och ett stort antal länder från Europa så måste man säga att det finns ett intresse att IDB existerar. Sedan är det ju bra att socialdemokraterna tar självständig ställning i Sverige. Men då är det bara att konstatera att det föreligger djup oenighet mellan socialdemokratiska partier i olika delar av Europa.

Herr talman! Det har blivit ett honnörsord att tala om moral som en viktig grund för internationell politik. Och det är bra. Låt oss hoppas att det kommer att leda till verkliga förändringar i deras beteende för vilka detta tal är något nytt! Det är ju så att många av dem som nu talar om moral för inte så länge sedan hånade och förlöjligade oss som hävdade att moral, humanitet och solidaritet måste spela en roll och som arbetade för att sådana saker också skulle få göra det. Bakom det nymornade intresset för moralen som grund för den internationella politiken ligger säkerligen också det faktum att det har visat sig att moralen har varit en kraft som har kunnat förändra verkligheten och att det har varit och är meningsfullt att arbeta på det sättet. Det är de som haft moralen på sin sida, och inte den överlägsna tekniken, som har segrat i befrielsekampen runt om i världen. Det är moralen som har haft framgångar i det internationella samarbetet, i FN-familjen t.ex. Det kommer att visa sig, inte minst i tredje världen, att det är de länder där moraliska värderingar om rättvisa och solidaritet tillåts spela en roll som kommer att kunna visa på möjligheter att förändra verkligheten till det' bättre för människorna. Vi hälsar det nymornade intresset för moral med tillfredsställelse, och vi hoppas också att vi inte varje gång vi får anledning att påminna om vad moralen kräver av oss i enskilda ställningstaganden skall bli bemötta med samma ringaktning som hittills. Ändå är det ju precis det som har hänt, när man på borgerligt håll talar om våra ställningstaganden när det gäller IDB eller vårt krav på förbud mot svenska investeringar i Sydafrika. Låt mig också säga att jag hoppas att de stormaktsföreträdare som nu säger att de företräder moraliska värderingar när de granskar vad andra har för sig också låter moraliska värderingar spela en roll för sitt eget handlande. Herr talman! Jag hade nyligen tillfälle att för tredje gången besöka Vietnam och Indokina. Mina tidigare besök där hade ägt rum under krig. Redan då hade jag med sorg och även med vrede kunnat konstatera krigets verkningar. På sätt och vis var det här besöket i ett Vietnam i fred ännu mer skakande och gav ännu mer upprörande vittnesbörd om de skador och de lidanden som kriget åsamkat Vietnam. Detta gäller naturligtvis först och främst alla dem som dödats eller lemlästats eller skadats för livet och alla de familjer med anhöriga som drabbats på det sättet. Det gäller också de materiella skadorna: att bostäder, skolor, sjukhus, kommunikationer, industrier och jordbruk slagits ut i stora delar av landet. Det gäller den svåra förstörelsen av själva naturen i stora delar av landet, som innebär att det kommer att ta decennier och generationer innan landet blir fullt återuppbyggt. Men jag vill också säga att ett minst lika djupt intryck gjorde de skador — särskilt i södra Vietnam — som kriget och den amerikanska närvaron orsakat. Vad det var frågan om var en förstörelse av den nationella kulturen och av de sociala traditionerna.

Jag tänker naturligtvis också på den splittring som drabbat landet under kriget. Det var i sanning oerhörda problem som det vietnamesiska folket ställdes inför efter kriget. Därför gjorde det ett väldigt gripande intryck på oss som deltog i det här besöket att man nu med sådan uthållighet, sådan visdom och sådant mod satsar på försoning, återanpassning och återuppbyggnad — och att den försonliga inställningen gäller också dem som tidigare var fienden både inom landet och i USA. I det här arbetet med att bygga upp Vietnam och hela Indokina igen har, som utrikesministern också till min glädje sade, Sverige och det internationella samfundet en moralisk skyldighet att delta. Den moraliska skyldigheten gäller naturligtvis i synnerhet USA, som ju är den som i första hand är skyldig till förödelsen, både genom den krigföring som man bedrev och som direkt syftade till att drabba det civila samhället och människorna och genom den arbetslöshet och prostitution som man skapade i landet och som förstörde många människors liv. Om president Carters tal om en ny, moralisk utrikespolitik skall ha någon trovärdighet alls, är det första som han måste göra att åtminstone leva upp till de formella förpliktelser som han har enligt Parisavtalet. Jag måste säga att jag blev besviken över att inte utrikesministern med större kraft kunde understryka den skyldigheten. Nu har herr Hernelius med sedvanlig tarvlighet och slarvighet uttalat sig om situationen i Indokina i den här debatten. Jag tror att jag ändå har vissa möjligheter att bemöta de värsta felaktigheterna i vad han sade. Låt mig då först säga att vi betraktar det som en oförskämdhet att ens insinuera att vi skulle se genom fingrarna, om man kränkte de mänskliga rättigheterna i Vietnam nu efter kriget. Vi tycker också att vi, som är de som mer än några andra har fått ta kampen mot kommunismen både i vårt eget land och utomlands, inte skall behöva få smäll på fingrarna av herr Hernelius som ju brukar läxa upp oss när vi tar i för hårt t.ex. i våra angrepp mot stormakterna. Vi har ju en annan samhällssyn än kommunistpartiet i Vietnam, och det är ingen hemlighet — inte för vietnameserna heller. Men det som är intressant att ta reda på är om Vietnam och Laos i dag är polisstater där det begås mord och oförrätter, om de är länder där människor lever i skräck. Vi har därför — inte minst på grund av alla de anklagelser som har riktats mot Vietnam det senaste året — med mycket stor noggrannhet undersökt sanningshalten i anklagelserna, och vi använde mycken tid under vårt besök till att pröva den. Låt mig få nämna några ting! För det första: Vi har kunnat konstatera att det i ett stort antal fall rör sig om rena förfalskningar, inkl. förfalskningar av människors namnteckningar som sägs ha stått under upprop i sådana här sammanhang. Jag kan inte yttra mig om det uttalande av Mitterand som herr Hernelius nu åberopade och som skulle ha gjorts för några veckor sedan, men vi har kunnat belägga förfalskningar där han har varit indragen under föregående år. För det andra: För oss som besökte Vietnam och Laos står det klart att det inte är fråga om polisstater, där människor lever i skräck. Det är inte heller fråga om att ett parti eller en del av landet håller resten av landet i ett järngrepp. Tvärtom finns det en väl utvecklad lokal självstyrelse, där företrädare för olika meningsriktningar i samhället har del. För det tredje: Vi fick väldigt många vittnesbörd om att talet om försoning är någonting som man menar allvar med; det är inte bara en fasad. Vi fick beskrivet för oss hur man har beslutat att all omskolning och t.o.m. all bestraffning av dem som begick krigsförbrytelser skall ha avslutats senast den 1 maj 1978. Det är betydligt tidigare än man någonsin i Europa hade avslutat bestraffningar av dem som begick krigsförbrytelser under andra världskriget. Vi talade med företrädare för både de katolska och de buddistiska kyrkorna, som förklarade för oss att de till skillnad mot vad som gällde under kriget hade fullständig religiös frihet och också frihet att verka i andra avseenden, t.ex. beträffande socialvård och skolor. Vi talade också med f. d. officerare, som hade varit på omskolningsläger och som beskrev att de inte hade blivit utsatta för vad man här har talat om. Den mycket kända advokaten Madame Ngo Ba Thanh, som under kriget framstod som en symbol för motståndskampen men som tillhörde tredje kraften, förklarade mycket uttryckligt för oss, i närvaro av andra vietnameser, att hon inte var och inte är kommunist. Men hon ville med bestämdhet varna alla dem som i dag tror på de rykten som sprids om att man i Vietnam skulle förtrycka de mänskliga rättigheterna. Hon uttryckte sig bl.a. på följande sätt: ”Jag är inte kommunist. Jag har fått rain juridiska utbildning enligt västerländsk tradition vid Columbiauniversitetet i USA, och jag trodde på vad jag där lärde mig om den västerländska demokratin. Men jag fick lära mig att det bara var hyckleri. Och de som under decennier har förtryckt alla demokratiska rättigheter i vårt land skall inte nu genom lögner komma och förstöra vårt arbete för försoning och återanpassning.” Herr talman! Vi hade i vår delegation en facklig representant som f.ö. i sitt dagliga arbete bl.a. har att bekämpa kommunister. Han är född i Tyskland på 1930-talet, han bodde där under kriget som pojke och ung man, och han upplevde Tyskland under och efter kriget. Hans reaktion var att situationen i Vietnam två år efter kriget i alla avseenden var mycket bättre än vad den var i Tyskland, och att i synnerhet det sätt varpå man lyckats hålla tillbaka alla hämndaktioner var någonting väldigt gripande. Jag måste säga att det också var min upplevelse. Där mötte vi människor som hade suttit i koncentrationsläger i åratal, som torterats, vars anhöriga mördats, och som dagligen sysslade med att rehabilitera krigets offer. Det var i sanning gripande att se att de på det sätt som nu skedde kunde stryka över vad som hade varit och gå vidare. Vi reste, herr talman, från Vietnam, där man sysslade med att på detta sätt reparera krigets skador, till Thailand. Där mötte vi allt elände —- slummen och lyxen i blandning, miljöförstöringen, föräldralösa barn, prostituerade, narkotikaskadade, polis och beväpnad militär överallt, människor som flydde för sina liv. Det är alldeles uppenbart att medan Carter talar om den nya moraliska utrikespolitiken så är USA i stor stil på väg in i Thailand. Den jagade oppositionen sade till oss: Hjälp oss i tid, ingrip i tid, innan det här landet är fullständigt förlorat och innan freden i hela Vietnam hotas! Jag har, herr talman, vid det här laget tagit upp situationen i Thailand här i kammaren och direkt för utrikesministern vid många tillfällen. Jag har informerat om situationen, senast efter hemkomsten från min resa, och jag har krävt åtgärder. Tidigare har jag kritiserat utrikesministern och regeringen för brist på handling i den här frågan, och jag har så småningom kommit till den uppfattningen att Karin Söder visserligen var sen att reagera och då gjorde sig skyldig till försummelser, men att hon nu kommit till insikt och har god vilja i den här frågan. Då trodde jag att hon skulle vara beredd att handla. Desto mer förvånad blev jag över att hon också denna gång, liksom t.ex. i sitt FN-tal, underlät att ta upp Thailandfrågan. Karin Söder sade i en replik att tiden inte tillåtit det. Men om hon verkligen hade ansett att den här frågan var angelägen skulle hon ju ha sett till att den fått plats under en begränsad tid. Jag kan, herr talman, inte underlåta att dra den slutsatsen att det nog snarare är moderaternas inflytande än bristen på tid som har hindrat fru Söder att ta med den här frågan i sitt tal, för jag har, som sagt, av våra tidigare diskussioner fått det intrycket att fru Söder var medveten om betydelsen av att dessa frågor behandlas. Får jag så till slut bara säga en sak som gäller vad som anförs om betydelsen av internationellt samarbete på energipolitikens område, inte minst för att garantera att konflikter om energin inte leder till storkrig eller för att garantera att vi handskas med energifrågorna på ett ansvarsfullt sätt internationellt sett. Jag instämmer helt i att detta är betydelsefullt och konstaterar att regeringen nu också inser det man inte insåg under valrörelsen, nämligen att detta internationella samarbete är viktigt. Desto mer förvånande är det då att Karin Söders partivän energiministern i budgetpropositionen med, som jag förmodar, hela regeringens stöd stoppar forskning som har varit av oerhört stor betydelse för oss i nedrustningsarbetet och i arbetet på att förhindra spridning av kärnvapen. Det är knappast ansvarsfull politik från deras sida som betraktar energifrågorna som mycket allvarliga frågor, och vi kan inte godta detta.

Herr talman! Jag skall inte gå i sakdebatt med fru Dahl om situationen i Indokina. Jag vill emellertid gärna, eftersom herr Hernelius har farit till Nordiska rådet i Helsingfors, opponera mig mot fru Dahls personliga angrepp på honom, varvid hon karakteriserade hans framförande som gjort med ”sedvanlig tarvlighet och slarvighet”. Jag har, herr talman, svårt att tro att någon i kammaren skulle instämma i denna del av fru Dahls anförande. Dessutom skulle jag när det gäller fru Dahls diskussion om IDB vilja hänvisa till det anförande som herr Wirmark höll tidigare i dag. Jag vill däremot säga att genom sitt deltagande i Förenta nationernas säkerhetsråds arbete gavs Sverige goda förutsättningar att klargöra sin inställning till Mellersta Östern-frågan. Genomgående har vårt lands inställning varit grundad på att säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338 skall ligga till grund för kommande förhandlingar. Det innebär bl.a. när det gäller frågan om Israels gränser att dessa måste vara säkra och erkända. Frågan om gränserna i Mellersta Östern är inte bara en intern fråga mellan direkt berörda stater. Det ständiga hotet mot freden och de berörda staternas kapprustning kan få konsekvenser för hela världen, vilket också utrikesministern i dag påpekade. Säkerhetsrådet har känt sitt ansvar och genom olika åtgärder försökt att undanröja krigshandlingar, men alltför många gånger har man misslyckats. För mig var det glädjande att konstatera utrikesministerns bedömning att förutsättningarna för förhandlingar har ljusnat. Ett resultat i Mellersta Östern-frågan kan emellertid inte förväntas förrän parterna gemensamt upptar sådana förhandlingar och kommer till ett resultat. Situationen försvåras av att PLO icke har godtagit Israel som självständig stat. Och Israel ser ingen möjlighet att förhandla med en organisation som inte erkänner det egna landets existens. För handlingar brukar ju normalt resultera i eftergifter, men när det gäller kommande förhandlingar om fred i Mellanöstern krävs det eftergifter från båda sidor, innan förhandlingarna kan komma till stånd. Det finns emellertid olika tecken på att man från PLO:s sida har fått en mjukare inställning, och det är väl också bakgrunden till utrikesministerns förmodan här i dag. Herr talman! Jag tycker mig emellertid skönja en liten men dock förändring när det gäller svensk syn på palestiniernas rättigheter. Medan Sveriges representanter i internationella sammanhang tidigare talat om palestiniernas rätt till ett hemland gavs första gången i utrikesminister Söders tal i FN uttryck åt en svensk uppfattning om palestiniernas rätt till en egen stat. I och för sig kan det vara en fråga om ord, men trots allt har vi här gjort ett förtydligande som möjligen kan uppfattas som en förändring. Jag skall inte ge uttryck för en annan mening än utrikesministern, men jag vill gärna tillägga att tillkomsten av en sådan stat måste ske på palestiniernas uttryckliga önskan, och tillkomsten får inte åsidosätta kravet på erkända och säkra gränser för Israel. Från svensk sida har ju gränsfrågan betonats kraftigt. Att erkänna ett lands gränser innebär att själva orsaken till territoriella gränstvister undanröjs. Säkra gränser å andra sidan innebär att gränserna inte behöver vara fullt beväpnade järnridåer. Vi har i vårt land under sekler levt under fredliga förhållanden, och det är naturligtvis omöjligt för oss att föreställa oss hur det är att leva under de förhållanden som råder i Israel — med en ständig oro för själva existensen av sitt land. Under ett besök där nere hörde jag en av företrädarna för israeliska staten säga: Alla länder kan föra krig och efter kriget finns det vinnande och förlorande stater. Men för Israel gäller inte detta. Israel har inte råd att förlora ett krig, därför att i så fall finns inget Israel längre. Naturligtvis är detta den innersta orsaken till upprustningen. Sverige har i olika sammanhang och inte minst i nedrustningsdelegationen aktivt arbetat för en fortgående nedrustning. Herr talman! Jag vill här gärna göra en avstickare och kommentera vårt agerande i nedrustningsfrågorna. Jag tycker att det var beklämmande att höra såväl herr Palme som fru Lewén-Eliasson i dag antyda att svenska regeringens försvarspolitik inte skulle vara förenlig med ett fortsatt starkt och kraftfullt agerande i nedrustningsförhandlingarna i Geneve. Oppositionen fick det att låta som om den lagda försvarspropositionen för Sveriges del skulle innebära en upprustning. Men, herr talman, de diskussionerna kommer vi att föra senare, i samband med behandlingen av den propositionen. Beträffande Israel vill jag gärna tillägga att vi borde ta avstånd från den handelsbojkott som arabländerna utövar mot företag som handlar med Israel. Handelsministern svarade för inte länge sedan på en fråga huruvida det vore angeläget att vi följde upp denna bojkott mer noga än vad hittills varit fallet. Jag delar hans uppfattning att en registrering av bojkottåtgärder är omöjlig därför att det inte går att få ett säkert un derlag för vilka motiv, företagsekonomiska eller politiska, som legat till grund för våra företags ställningstaganden vid export till Mellersta Östern. Ändå anser jag att Sverige som till fullo har anammat principen att endast ansluta sig till sådana ekonomiska sanktioner som godkänts av FN:s säkerhetsråd i högre grad kunde motarbeta arabbojkotten. I engelska parlamentet har bland enskilda parlamentsledamöter vuxit fram ett starkt motstånd mot den flathet man anser att engelska regeringen visar. Den nye foreign secretary, Mr. Owen, gjorde vissa uttalanden före sitt tillträde, som medfört att det finns orsak att tro att man inom engelska utrikesdepartementet kan komma att öka motståndet mot arabbojkotten. I vårt land vore det önskvärt att man från regeringens och också från industrins sida klarare uttalade att handel med Israel i sig inte medför omöjlighet att handla med arabstaterna. Många företag har emellertid diffusa uppfattningar om vad bojkotten egentligen innebär och de måste få information från handelsdepartementet och utrikesförvaltningen. Det är nämligen så att bojkotten för Israel medför stora svårigheter. Inte minst ekonomiskt har Israel drabbats hårt genom att inte fritt kunna välja importland. Herr talman! Jag skulle vilja beröra en sak till. Sverige gör i olika FN-organ insatser, som av många länder möts med respekt. Vår neutrala ställning, vårt aktiva bistånd till de underutvecklade länderna och vår höga tekniska standard gör att man lyssnar till våra åsikter. Vi å vår sida kan konstatera att utvecklingen i flera av FN-organen går i en riktning som medför en minskad effektivitet samtidigt som de administrativa kostnaderna tenderar att öka i allt snabbare takt. Under UNESCO:s generalkonferens i Nairobi i höstas verkade Sverige för en ökad koncentration av UNESCO:s arbete, och jag anser detta vara ett ytterst lovvärt initiativ. Dubbelarbete mellan olika FN-organ förekommer i allt högre grad samtidigt som man inom de olika organen blir alltmer angelägen att tillfredsställa krav från olika länder. Följden blir en ökad splittring och därmed minskad effektivitet eftersom den totala anslagssumman inte ökar i samma grad som antalet projekt. Inför ett kommande europeiskt regionmöte i Helsingfors har Sverige föreslagit att UNESCO i sitt arbete i fortsättningen skall göra det bästa av tillgängliga resurser, koncentrera dessa på att tillfredsställa basic needs och ta särskild hänsyn till förhållandena i de minst utvecklade länderna. Jag finner det viktigt att vi får gehör för dessa våra krav. Diskussionen om basic needs förs olika i olika organ — givetvis har varje organ sitt intresse att ta till vara. Den tidigare diskussionen om att sätta tillfredsställandet av basic needs i förhållande till den ekonomiska tillväxten och bruttonationalprodukten har kritiserats alltmer.

Åtskilligt av UNESCO:s arbete går in under dessa krav. Mänskliga behov är bundna till mänskliga rättigheter, och det är viktigt att se dessa senare inte bara som en bild av ett bättre samhälle utan också som en grund för utveckling. Herr talman! Jag har velat redogöra för dessa svenska insatser i UNES CO därför att jag tror att de kan bli av betydelse. De stämmer väl med den ideologiska grund på vilken vårt biståndsarbete vilar samtidigt som de kan utgöra en riktpunkt för UNESCO:s fortsatta arbete. UNESCO skiljer sig från övriga FN-organ därigenom att UNESCO sätter in sina åtgärder i ett större kulturellt sammanhang — människan lever dock inte av bröd allena. Vi hoppas därför att UNESCO:s arbete i fortsättningen kommer att präglas av de insatser för koncentration som det svenska UNESCO-rådet arbetar för.

Herr talman! Den internationella kapprustningen fortsätter och slår varje år nya rekord. Fredsforskare vid olika institut runt om i världen kan regelbundet ta fram nya siffror, nya data som visar hur allt större resurser satsas i den vansinniga rustningskarusellen. Världens totala militärutgifter lär uppgå till över 300 miljarder dollar. Det motsvarar bruttonationalprodukten i ett högindustrialiserat land med omkring 50 miljoner invånare. Eller det är 25 gånger mer än det bistånd som utvecklingsländerna får. Den samlade sprängkraften av världens kärnvapenlager beräknas till 15 ton per världsinvånare. 20 gram trotyl i en trampmina räcker till för att döda en människa. Man kan fortsätta att stapla siffror och uppgifter av detta slag på varandra. Det fattas inte kunskaper eller insikter om dessa förhållanden. Men ändå fortsätter rustningarna och dessutom med ökad intensitet. Vi har under något decennium försökt skjuta tanken på kärnvapenkrig åt sidan. Det har sagts att de strategiska makthavarna inte skulle våga använda sig av detta definitiva utplåningsinstrument. Men det är farligt att låta sig sövas ner av ett tänkande som går ut på att ett eventuellt kommande krig kommer att föras med ”konventionella” vapen och inte med kärnvapen. I och med att allt fler länder förfogar över alltmer förfinade och effektiva vapensystem och med allt större lager av kärnvapen ökas förstås ständigt risken för kärnvapenkrig. Det förhållandet att kärnkraftens fredliga användning ökat har också underlättat tillverkningen av kärnvapen. Bakom rustningarna ligger den helt vanvettiga tanken att det går att rusta sig till säkerhet och överlägsenhet. Alva Myrdals uttalande om att ”alla nationer syndar genom att hålla så tyst om kapprustningens vanvett och genom att delta i världens militarisering om ock i blygsammare skala” är i allra högsta grad fortfarande aktuellt och gäller också vårt land. Bakom rustningarna ligger också de stora ekonomiska intressena inom vapenindustrin. Vapentillverkarna driver fram nya och ”bättre” vapen som sedan varje land känner sig tvingat att skaffa till sin vapenarsenal för att — som man säger — öka säkerheten. Denna process pågår i nära nog varje land, och varje land tror sig tydligen ensamt om att bli ”säkrare”. Enorma helt onödiga satsningar på militärforskning görs också för att få fram mer effektiva vapen att döda människor med. Forskningen borde i stället inriktas på t.ex. världens problem att lösa livsmedelsförsörjningen för de miljontals människor som svälter och saknar all livets nödtorft. Den internationella vapenhandeln omsätter miljardbelopp och spekulerar i varje konflikt för att öka sin profit. Och det har den alltid gjort. Nu kan vapentillverkarna tillhandahålla alla moderniteter och även kärnvapen. Sverige har i många sammanhang medverkat i internationella aktioner när det gäller nedrustning. Vi har under efterkrigstiden tagit många initiativ och stött många förslag som syftat till att minska spänningen och kapprustningen. Det har vi gjort bl.a. för att befästa vår ställning som neutral stat. Denna politik har också haft stöd hos den övervägande delen av det svenska folket. Men nu är det viktigare än någonsin att intensifiera arbetet för avspänning och nedrustning. BI. a. skulle frågan om en världskonferens om nedrustning kunna aktualiseras. Ett upplivande av FN:s nedrustningskommission kunde vara en annan åtgärd. Ökat stöd till fredsoch konfliktforskning är ytterligare åtgärder som måste övervägas. Och här kan Sverige göra en än mer påtagbar insats. Sverige har per person räknat en av de dyraste krigsmakterna i världen. Ingen kan på allvar hävda att Sverige är en av världens mest hotade och utsatta stater. Sverige skulle därför kunna föregå med gott exempel, om riksdagen avslår de förslag till ökade rustningar som den borgerliga regeringen lagt fram och frigör resurser som kan användas för nyttiga ändamål. Det vore en konkret insats för att stoppa den vansinniga kapprustningen, som alla förlorar på. Världens rika länder satsar oerhörda belopp för förintelsemedel. Över halva jordens befolkning lever i hunger och svält. De lever i hunger och svält till följd av förtrycket och utplundringen från de rika kapitalistiska staterna och de imperialistiska företagen. Detta är den ekonomiska underutvecklingens huvudorsaker. De länder som tidigare förvandlades till kolonier och som sedan varit föremål för utländsk dominans och utplundring är underutvecklade. De ansatser som fanns i de flesta av dessa länder till industrialisering slogs sönder av kolonialmakterna. Och därefter har i många år rika, imperialistiska storföretag utnyttjat deras naturtillgångar och hämmat en inhemsk kapitalbildning. Dessa utländska storföretag har angripit alla försök till sociala förändringar som kunnat hota deras intressen. De har genom att monopolisera kapitalbildningen men också genom mutor eller direkta väp nade aktioner, genom kupper och intriger förhindrat att u-ländernas ekonomier kunnat utvecklas på ett balanserat och mångsidigt sätt. Många u-länder befinner sig fortfarande i situationen att de är eneller fåvaruproducerande och att en stor del av deras produktion går på export, samtidigt som den egna befolkningen lever i en mycket svår misär. U-ländernas problem måste ses och diskuteras mot bakgrunden av dessa förhållanden. Det står då också klart, att man inte egentligen kan tala om u-länder i allmänhet som ett enhetligt block. Vissa av dessa länder har efter lång, segsliten och hård kamp lyckats slå sig fria från beroendet och underläget gentemot de rika kapitalistiska staterna. Detta har avslöjat hur imperialismen handlar. Vi har ännu de fruktansvärda bilderna från Vietnam, Laos och Cambodja för våra ögon. Vi minns väl hur USA där försökte slå ner folkens självständighet och deras rätt till en egen utveckling. Och vi vet i dag att samma klasser och skikt fortfarande styr USA, och vi vet att deras intressen av att slå ner folkens befrielsekamp fortfarande är desamma. Sverige deltar också i plundringen av u-länderna. Svenska storföretag har placerat kapital och produktion i sådana länder för att utnyttja det förtryck som där råder, utnyttja underbetalda arbetare och leva av billiga råvaror. Svenska företag uppträder inte bättre än andra företag gentemot u-ländernas arbetare och folk. Ingen svensk regering har försökt att tygla de svenska företagens imperialistiska ambitioner. Varken den förra eller den nuvarande regeringen har vidtagit några åtgärder för att minska svenska företags investeringar i militärdiktaturer som Brasilien, Chile och Argentina. Investeringarna i Sydafrika har man bara avrått från i ord. Men man har aldrig i konkret handling gått emot de svenska storföretagarnas intressen. Sverige har ändå i vissa sammanhang gjort uttalanden och handlat på ett sätt som har uppskattats av folken i många u-länder. Sverige har givit och ger fortfarande stöd till befrielserörelser och vissa progressiva u-länder. Även den nya regeringen säger sig i ord ha förståelse för folkens befrielsekamp. Men, herr talman, när Angola på tröskeln till sin självständighet angreps av sydafrikansk militär och legoknektar och av CIA-understödda landsförrädare, då teg de partier som nu bildar regering. Och när det fattiga Cuba i solidaritet gjorde stora uppoffringar för att aktivt stödja Angolas kamp för självständighet, då svarade de borgerliga partierna med att driva igenom en minskning av det svenska biståndet till Cuba. När Cuba trots sin egen fattigdom aktivt stödde den befrielsekamp som åtminstone delar av regeringen ibland uttalar sin förståelse för, så svarade den nuvarande svenska regeringens partier med att straffa Cuba. Där gjorde de borgerliga partierna drängtjänster år dem som angrep Angolas självständighet och som alltid försökt att kväva Cubas utveckling och frihet. Folkopinionen och aktiva folkrörelser har lyckats pressa fram progressiva drag i svensk utrikespolitik. Mot den folkliga opinionen har stått storfinansens intressen att underordna utrikespolitiken sina kommersiella intressen och sin profitjakt. När en bred folkopinion krävde stopp för USA:s angrepp på Vietnam, då talade storfinansen och dess politiska språkrör om att USA bombade för fred. Nu när borgerlighetens partier fått regeringsmakten har den på grund av folkopinionen inte vågat att angripa alla de progressiva sidor som trots allt fanns i svensk utrikespolitik. Men det finns, herr talman, redan ansatser till sådana angrepp. Regeringen har föreslagit ökningar av Sveriges insatser i Världsbanken. Regeringen förespråkar en utvidgning av investeringsgarantisystemet — vilket är en uppmuntran till de svenska företagens kapitalexport. Regeringen förordar ett svenskt medlemskap i IDB — ett av USA-imperialismens redskap i Latinamerika. Även om den borgerliga regeringen använder populära fraser när den presenterar sin utrikespolitik, varav politik gentemot u-länderna är en del, så har den under sin hittillsvarande regeringsperiod börjat vidta åtgärder som strider mot den progressiva folkopinionen och som i stället tillgodoser storkapitalets kommersiella intressen. Herr talman! Under senare årtionden har imperialismen på vissa håll försökt byta ansikte. Det öppna och brutala koloniala förtrycket har ersatts eller kompletterats med ett mera raffinerat och mindre öppet förtryck. Men det är bara förändringar till formen. Innehållet i imperialismens förtryck har förblivit detsamma. Det imperialistiska förtrycket har i u-länderna försämrat situationen också för kvinnorna. När storföretagen börjat att härja i u-ländernas ekonomier har det inneburit att kvinnornas produktiva uppgifter tagits från dem. När storgods och plantager tvingat småbrukare från jorden, har det för kvinnorna inneburit att deras roll för sina familjers hushållning minskats. De har med sina män tvingats in till storstäderna och ofta till dessas slumområden. Där har deras traditionella och viktiga uppgifter varit omöjliga. Barnomsorg saknas och över huvud taget har kvinnorna svårt att få arbete. I städernas slumkvarter får därför kvinnor, som kanske tidigare haft en friare och bättre ställning, finna sig i att leva som helt underordnade hemmafruar eller också tvingas de till tiggeri eller prostitution för att klara sin egen eller bidra till familjernas försörjning. I många kolonialt beroende länder har kvinnorna sedan länge haft en underordnad ställning. Detta har permanentats av imperialismens maktställning. Mot hur kvinnorna tvingas leva i de av imperialismen ännu kontrollerade u-länderna kontrasterar klart kvinnornas villkor i de u-länder som erövrat sin nationella frigörelse och som bygger på socialism. Havanna och Saigon, städer som för några år sedan var som stora bordeller åt amerikansk överklass och militär, är nu städer utan prostitution och den kvinnoförnedring denna innebär. Vi har på senare år fått otaliga vittnesmål om hur kvinnornas ställning förbättrats i en rad av de socialistiska u-länderna; hur kvinnofrigörelse och barnomsorg nått mycket långt i länder som Demokratiska folkrepubliken Korea, i folkrepubliken Kina, i Angola, i Vietnam eller på Cuba. En fransk socialist på 1800-talet sade att ett samhälles utvecklingsnivå kan avläsas i kvinnornas ställning. Det ligger, herr talman, mycket i detta. Vi kan jämföra Havanna av i dag med Havanna före 1959. Vi kan jämföra Ho Chi Minh-staden i dag med Saigon för ett par år sedan, vi kan jämföra Peking med Hongkong, vi kan jämföra Pyong-yang med Söul, och vi ser vilken utveckling som gynnar kvinnornas och mänsklighetens frigörelse. Vi ser att det är den nationella befrielsens och socialismens väg.

Herr talman! Fru Lantz lämnade felaktiga uppgifter om det svenska biståndsanslaget till Cuba. Uppgifterna måste korrigeras. De motioner som låg till grund för det minskade anslaget var väckta av centern och folkpartiet. Motionernas motivering var att Cuba lyckligtvis hade fått en så pass mycket förbättrad ställning att inkomsten var 540 dollar per capita. Det var motiveringen till att man föreslog en sänkning av anslaget. Fru Lantz kan finna samma sak beträffande andra länder, som har kommit upp i tämligen hyggliga inkomster per capita. Som jämförelse kan jag nämna ur minnet att vid den tidpunkt då detta beslöts var inkomsten i Bangladesh 90 dollar per capita och i Tanzania 130 dollar. Indien och en del andra länder låg mycket lågt. Det var från den utgångspunkten man bestämde att anslagen skulle minskas, alltså inte alls av det skäl som fru Lantz tog upp. Sedan sade herr Svensson i Malmö tidigare i dag att de socialistiska länderna är våra bröder. Det kanske är riktigt. Men hur är det med Jugoslavien som ju har anslutit sig till IDB? Går man imperialismens ärenden också i Jugoslavien? Hur är det med de socialdemokratiska regimerna i Danmark, Storbritannien, Västtyskland och Österrike?
Herr talman! I debatten om biståndet till Cuba anfördes politiska skäl för att dra ner biståndet. Det sänktes från 70 till 40 milj.kr., alltså en mycket stor minskning för Cubas del. I praktiken fick det den effekten att planerade projekt som man hade tänkt genomföra på Cuba fick inställas. Man hade tänkt använda biståndspengarna till klart humanitära åtgärder: ett skolboksprojekt, ett livsmedelsindustriprojekt och ett projekt för framställning av antibiotika. Det var de politiska skälen, bl.a. talet om Angola, som gjorde att Cuba fick ett minskat anslag, något som de borgerliga partierna bär ansvaret för.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva korrigera fru Lantz igen. Det var inte en sänkning från 70 till 40 miljoner utan en sänkning från 60 till 40 miljoner. Det fanns förslag om 70 miljoner, men det belopp som Inga projekt inhiberades, fru Lantz, utan enligt uppgift från SIDA genomfördes de projekt som Sverige hade utlovat. För det erfordrades just 40 miljoner, och det var vad vi gav. Jag rekommenderar fru Lantz att läsa utrikesutskottets betänkande. Genmälen bör användas för att korrigera felaktiga uppgifter, och det är därför jag har tagit till orda.
Herr talman! Eftersom den här debatten också spänner över det handelspolitiska området skall jag använda mina 15 minuter till att beröra frågor som sammanhänger med svensk exportpolitik. Den under senare år negativa handelsbalansen har synbarligen väckt både förstämning och tankar på att med statliga stimulansåtgärder söka rätta till den olyckliga trend vi har råkat in i. Den förra regeringen uppställde som mål att vi 1980 skulle uppnå total balans i vår utrikeshandel. Utgångspunkten för den nya regeringen måste vara densamma, men den utveckling vi upplevt under senare år och som f.n. pågår pekar mot att detta mål icke kan uppnås. Flera omständigheter talar för det. Den svenska konkurrenskraften tunnas ut allt mer och mer, och en utredning som Veckans Affärer presenterat konstaterar att våra arbetskostnader per producerad enhet nu ligger i topp. Detta kan på intet sätt underlätta för oss att nå det uppställda målet. Vi hade tidigare en unik kompetens, nämligen att kunna producera varor med högre kvalitet än man kunde i andra länder, men våra konkurrenter är på den punkten numera minst lika duktiga som vi. Inte heller marknadsföringsmässigt har vi några fördelar framför våra konkurrentländer. Den för svenska företag negativa faktorn här är att andra länders regeringar är mer positivt inställda till stimulansåtgärder än vad som f.n. är förhållandet hos oss. Till det skall läggas några komponenter som gör vår exportekvation än mer svårlöslig: samtliga våra stora avnämarländer, som också är konkurrentländer, stimulerar sina egna industriers exportansträngningar och gör allt för att hålla importen tillbaka. Under sådana förhållanden är det inte lätt för oss att bibehålla och än mindre öka våra marknadsandelar. De flesta odds är emot oss. Att fram till 1980 uppnå en total balans i den svenska utrikeshandeln bör alltså fortfarande vara det stora huvudmålet. Man kan då fråga sig: Hade vi tidigare en opposition som var bättre än den regering vi har i dag? Under den tidigare oppositionstiden deklarerade de nuvarande regeringspartierna mycket positiva inställningar till stimulansåtgärder för de svenska exportföretagen och för de mindre företagen. En viss förändring i attityden i riktning mot ett bättre företagsklimat kan vi konstatera har inträtt, men steget är fortfarande långt till att företagen skall känna en stimulerande uppbackning från statsmakterna. Visserligen måste man omgående konstatera att de insatser som kan göras för att hjälpa företagen enbart är på marginalen, men redan detta utgör en stor stimulans till ökade egna insatser. En rad branscher åtnjuter statsmakternas stöd i olika avseenden, såväl i rena arbetsfrågor som när det gäller produktionsbidrag, strukturrationaliseringar etc. Det är nödvändigt att här sätta in olika hjälpinsatser för att bibehålla sysselsättningen, men det förefaller vara minst lika intressant och resultatgivande att man också ägnade sig åt en fördjupad ”friskvård” och satsade på progressiva framtidsföretag, oavsett branschtillhörigheten. En sådan åtgärd skulle förhindra att företagen hamnade i stödbranschkategorin och i stället gav ett utbyte för Sverige på såväl kort som lång sikt. Regeringens proposition 1976/77:83 är ett positivt initiativ. De föreslagna åtgärderna — t.ex. stöd till konsultföretag för anbudskostnader samt bolag för export av tjänster, främst inom utbildningsområdet — syftar emellertid till ett mer långsiktigt resultat. Det råder inga tvivel om att långsiktiga insatser behövs på olika områden, men f.n. synes det vara minst lika aktuellt att satsa på stimulansåtgärder, som också ger kortsiktiga, snabba resultat. För de större företagen, som redan är etablerade på de flesta exportmarknader, är kreditsvårigheterna f.n. ett av de stora problemen. Införande av räntesubventioner — 4 96 och 1 miljon per exportaffär — är naturligtvis ett steg som kan hjälpa en del företag. Emellertid krävs det att företagen skall kunna redovisa en vinst från vilken denna räntesubvention kan avräknas. Den nu sittande utredningen kommer, såvitt mig är bekant, att ta upp exportkreditfrågan. Det förtjänar här nämnas att mycket stor uppmärksamhet bör ägnas åt just detta problem, då de svenska företagen är i klart underläge i förhållande till sina utländska konkurrenter. Det har verifierats att många exportaffärer har gått de svenska företagen förbi enbart på grund av att konkurrenterna har kunnat bjuda ett bättre och förmånligare kreditalternativ. För de mindre och medelstora företagen, som bara i ringa mån är exportföretag, kan åtskilliga stimulansåtgärder sättas in. Den förstärkning av företagarföreningarna som nu sker måste både på kort och lång sikt innebära att företagen här kan få stimulans och service som ger dem ett starkare konkurrensläge. Men företagarföreningarna är bara en länk i kedjan. Om vi skall stärka vår svenska export — och de mindre och medelstora företagen har här en roll att spela — måste också deras aktiviteter utanför Sverige stimuleras och stödjas. Sveriges exportråd har i anslagsframställningar och på annat sätt deklarerat sin vilja att ge service för att därmed öka exporten från denna kategori. Men de resurser som ställs till Exportrådets förfogande är långt ifrån vad rådet självt önskar, och dessutom är de otillräckliga för att göra en insats för det stora antal företag som inte är rustade att på rätt sätt marknadsföra sina produkter utanför Sverige. Jag har många gånger tidigare sagt att de mindre företagen behöver stöd och hjälp redan vid marknadsföringen på de nordiska marknaderna, och jag kan nu med glädje notera att vi till slut lyckats få handelssekreterarkontor i Helsingfors och Oslo samt att vi fr.o.m. halvårsskiftet också får ett han delssekreterarkontor i Köpenhamn. Vi har också redan kunnat konstatera att de befintliga kontoren på ett bra sätt har kunnat hjälpa framför allt de mindre företagen in på marknader, som av många anses som hemmamarknader men som på grund av de många olikheter som trots allt förekommer definitivt hör hemma i kategorin exportmarknader. Det finns i dag många företag av typen mindre och medelstora, som skulle ha förutsättningar att sälja sina produkter på olika utländska marknader men som inte är medvetna om möjligheterna och inte heller vet vilka vägar de skall gå för att nå kontakt med köpare och avnämare. Det behövs därför ökade resurser för den allmänna informationsverksamheten. Exportrådet eller fältorganisationen — dvs. handelssekreterarna — har i dag inte råd att bedriva en aktiv informationsverksamhet av det allmänna slaget, eftersom abonnemangsavgifterna och det knappa bidrag som staten nu ställer till förfogande inte räcker till för den typen av aktiviteter. Här borde insatser kunna göras för att såväl från fältet som från huvudorganisationen Exportrådet gå ut och ge en allmän information om olika marknader, gärna i samarbete med företagarföreningarna vid olika sammankomster med företagen. Den viktigaste biten i informationen till företagen ligger naturligtvis på det individuella planet. Där har Exportrådet vid flera tillfällen framställt önskemål om ökade resurser för den uppsökande verksamheten, men vi vet alla hur dessa ansökningar har behandlats, och vi är i riksdagen väl medvetna om att det icke har varit något överflöd av pengar i det avseendet. Med ökade resurser på detta område kan tjänstemän vid Exportrådet och vid de olika handelssekreterarkontoren mer aktivt besöka företagen och bedöma dessas och produkternas förutsättningar att komma in på olika marknader. Jag ser fram emot ett betydligt djupare samarbete med företagarföreningarna, då främst inom ramen för deras företagsservicestöd, som i och för sig inte är knappt tilltaget. F.n. har också s.k. projektmedel ställts till Exportrådets förfogande. Jag tror att en systematisk genomgång av företagens önskemål och behov automatiskt skulle föra med sig ett större sug från företagens sida att begära individuella undersökningar av deras chanser på olika marknader, men då förefaller det belopp som f.n. finns anslaget, 250 000 kr., vara tilltaget i underkant. Vad avser marknadsundersökningar och andra företags speciella tjänster på våra handelssekreterarkontor tillämpar man där ett avgiftssystem å la konsultverksamhet. Det är i grunden riktigt att genom avgifter dels få möjlighet att prioritera arbetsuppgifterna, dels få ökade resurser för verksamheten. De mindre exporterfarna företagen har emellertid uppfattat detta system som i mycket hög grad hindrande och avstår i många fall från att skaffa riktigt beslutsunderlag för sitt handlande på grund av de höga avgifterna. Jag vill i det sammanhanget fråga handelsministern, eftersom han finns här i kammaren: Är det riktigt att ett kortsiktigt finansieringssystem skall hindra mindre företag från att anlita fältkontorens tjänster? Hur skall informationen spridas för att man skall öka förståelsen för det här systemet? Ett positivt inslag i bilden är den fördjupade verksamhet från Exportrådets sida som tagit sig uttryck i den aktivitet som kallas ”Exportchef att hyra”. Den innebär att en konsult från Exportrådet under en längre tid, oftast under en tvåårsperiod eller mer, arbetar för en grupp företag, dvs. sådana företag som inte har utrymme för en egen exportchef, men som behöver en expert för att på rätt sätt kunna handlägga sina utlandsaffärer. I det läge vi i dag befinner oss i med den negativa handelsbalansen borde ytterligare krafter sättas in för att öka denna verksamhet, då vi vet att en lång rad företag har produkter som lämpar sig för utlandsmarknaden men inte kvalificerad personal som kan handlägga dessa frågor riktigt. Herr talman! Inledningsvis nämnde jag att mindre och medelstora företag inte är rustade för att på rätt sätt bearbeta utländska marknader. Det brister här i utbildning, såväl i grundutbildning som i vidareutbildning, och nationalekonomiskt sett skulle det vara väl investerade pengar att satsa på en bredare utbildning inom företagen i marknadsföring och internationell marknadsföring. Här liksom i många andra fall känner företagsledningen inte sitt verkliga behov, och även på denna punkt behövs en kraftfull information. Exportrådet har fått på sitt ansvar att fungera som centralt organ för vidareutbildning i internationell marknadsföring, och i detta ansvar ligger att se över det utbud som i dag finns av utbildning, att fastställa en mer långsiktig utbildningspolicy och att fördela de 900 000 kr. som är avsedda som ett stimulansbidrag. Jag skulle, herr talman, innan jag slutar vilja ta upp en annan fråga. När jag har varit ute och rest och talat med människor som sysslar med handelsoch exportfrågor har jag kunnat konstatera att de handelssekreterare vi har på olika ställen i världen är utomordentligt värdefulla. De kommer oftast från exportinriktade företag. Men deras tjänstgöringstid är som regel tre år, några karriärmöjligheter därutöver finns inte. Handelssekreterarna arbetar alltså in sig på ett område, ett land eller en region men försvinner efter tre år. Sedan kommer en ny handelssekreterare som skall bygga upp kontaktnätet igen. Man kan fråga sig om det är alldeles riktigt att med så korta intervaller byta handelssekreterare. Det har omvittnats för mig av många handelssekreterare att det tar lång tid att bli känd i vissa länder. Därför har man ställt följande fråga till mig, och jag för den vidare till handelsministern: Är det riktigt i alla avseenden att så ofta byta handelssekreterare? När det gäller befordringsmöjligheterna vill jag peka på att handelssekreterarna inte gärna stannar kvar inom statsförvaltningen utan går tillbaka till företagen. Tanken är väl också att de skall göra det, men man kan ifrågasätta — och jag ifrågasätter det starkt — om det inte skulle kunna inrättas tjänster som ger handelssekreterare möjligheter att efter avslutad tjänstgöringsperiod få befordran.

USA-företagens dominans i EG-ländernas elektronikindustrier har anförts som ett exempel. Hårdast har debatten varit om de negativa effekterna för utvecklingsländer när multinationella företag opererar så att en social utjämning motverkas. Men under de allra senaste åren har ett annat område skjutits i förgrunden, där de multinationella företagens betydelse kraftigt ökar, och det gäller de områden av politiken där företagens hemland — i regel USA —- överlåter på privata företag vad som tidigare har varit samhällsåtaganden — med utrikespolitiska verkningar som följd. Jag skall ta några exempel. Under 1970-talet har det skett en utveckling där det amerikanska offentliga finansiella biståndets roll successivt har minskat för u-länderna. Där har i stället privata multinationella banker trätt in och tagit över en dominerande del av kapitalexporten. I en rapport från Vita huset förra året angavs att offentligt utvecklingsbistånd under 1960-talet svarade för mer än hälften av all amerikansk kapitalexport till utvecklingsländer. Nu är mindre än 35 96 offentligt bistånd. Utvecklingsbiståndet var 1974 lägre än ett decennium tidigare. I stället har nästan hela ökningen av kapitalströmmarna legat på privata transaktioner, särskilt bankernas utlåning. Det innebär att resursprioriteringar och länderval alltmer överlåts på privata institutioner. Ett exempel är Chase Manhattan Bank och dess utländska dotterbolag, där utvecklingen varit särskilt snabb. År 1970 kom 22 96 av Chases vinster från utlandet. Andelen har ökat under 1970-talet till 64 96 år 1975. Den andra sidan av myntet är naturligtvis de icke oljeproducerande u-ländernas enormt snabbt ökade skuldbelastning som ett resultat först av den höga skuldsättningen för nyinvesteringar under 1970-talets början och sedan av den påtvingade skuldsättningen till följd av oljekrisen. En ökande andel av de internationella kapitalströmmarna går självfallet härigenom till redan förhållandevis ekonomiskt starka u-länder. De största USA-bankerna har gjort sådana prioriteringar att exempelvis Sydkorea fått lån under de senaste åren som är 14 000 96 högre per capita än de lån som samtidigt gått till Indien. En motsvarande förändring har skett när det gäller vapenhjälp resp. vapenexport. De privata USA-företagens vapenförsäljningar har ökat från 1 miljard dollar 1970 till 11 miljarder dollar 1974. Samtidigt har USA:s officiella militärhjälp fallit till mindre än tre miljarder. Två tredjedelar av all amerikansk försäljning av militär utrustning går till utvecklingsländer. De privata företagens förtjänst på vapenförsäljningar utomlands är nu större än hela det amerikanska samhällets kostnader för alla militära utgifter utomlands. Också när det gäller den utrikespolitiskt viktiga livsmedelshjälpen resp. livsmedelsexporten har det skett en liknande förskjutning. Under 1960 talet gick så gott som all livsmedelshjälp och det mesta av livsmedelsexporten till utvecklingsländer genom regeringsprogram. År 1975 har tre fjärdedelar av livsmedelsförsäljningarna utomlands skett genom privata företag. På en rad områden som är vitala för de internationella relationerna ökar sålunda internationaliserade privata företags makt och betydelse. Härtill har kommit — under 1970-talets ekonomiska kris — att de multinationella företagen gjort mycket omfattande valutaspekulationer och därmed bidragit till och förstärkt de valutakriser som avlöst varandra på senare år. I den ökade råvaruknapphetens spår har vidare kapplöpningen ökat för att försäkra sig om tillgång till viktiga naturresurser, mineraler och annat. Också här bidrar internationaliserade storföretag till en instabilitet i det utrikespolitiska systemet. Sverige har spelat en aktiv roll för att ställa krav på och sätta upp villkor för de multinationella företagens arbete såväl genom nationella åtgärder i vårt eget land som genom internationellt samarbete. Inom FN bedrivs ett arbete för att skapa en kod för de multinationella företagens uppförande. Tyvärr finns det nu tydliga tecken på en begynnande reträtt från den nya regeringens sida när det gäller Sveriges engagemang för att ställa krav på de multinationella företagen — trots dessa företags väl dokumenterade, ökande betydelse i världspolitiken och världsekonomin. Den borgerliga regeringen har i ett svar till FN i januari i år lagt fram sin syn på en uppförandekod i FN:s regi. Regeringens svar grundar sig på dokument som den förra regeringen tidigare lade fram i liknande sammanhang. De avvikelser som den borgerliga regeringen har gjort är emellertid intressanta. Det är kanske betecknande att man inleder sitt dokument med svepande, generaliserade formuleringar om de multinationella företagen som effektiva organisatörer av de produktiva resurserna och viktiga tillskapare av nya teknologier. Men viktigare är att där den förra regeringen mycket detaljerat och precist lade fram krav om det enda som rimligen kan bli effektivt i en internationell FN-kod på kort sikt — nämligen tvånget för företagen att lämna information till regeringar och till fackföreningar — där ersätts de tidigare preciseringarna av allmänna fraser. Tidigare lyfte man särskilt starkt fram de sociala effekterna av de multinationella företagens arbete. Arbetsplatsförhållandena och de fackliga rättigheterna var områden som särskilt underströks tidigare. Det finns mycket litet om ens något av dessa synpunkter i den borgerliga regeringens program. En avgörande fråga är naturligtvis vilka områden som en kod om mul tinationella företags uppförande skall täcka. Här har den borgerliga regeringen i sitt FN-svar släppt det tidigare kravet att koden skall ta upp även de problem som uppstår genom multinationella företags rent politiska inblandning i de länder där de arbetar. Det tycks inte vara någon tillfällighet att just detta krav har utelämnats. Det överensstämmer nämligen mycket väl med uppläggningen av den borgerliga regeringens nyligen lagda försvarsproposition. Ramen för den propositionen är ju en säkerhetspolitisk analys som i stort har hämtats från försvarsutredningens i detta avseende enhälliga säkerhetspolitiska bedömning. Också här har den borgerliga regeringen av någon anledning utelämnat just de avsnitt som berör inskränkningar i den politiska självständigheten hos nationerna som kan förorsakas av att utländska företag äger väsentliga naturresurser och på olika sätt ekonomiskt-politiskt dominerar de länder där de arbetar. Försvarsutredningen såg dessa aspekter av de multinationella företagens arbete som en av de faktorer som orsakar internationell spänning. Den borgerliga regeringen gör det inte — helt i linje med den inställning till de multinationella företagen som regeringen har redovisat i FN. Särskilt centerpartiet har tidigare inom borgerligheten velat framställa sig som en vakthund i förhållande till internationella storbolag. Den nya regeringspolitiken ger i varje fall mig besked om att det också på det här området är moderaterna som tagit över befälet och får diktera politiken. Det är beklagligt att Sveriges röst mattas i internationella sammanhang i dessa frågor, men vi förlorar också värdefull och dyrbar tid här hemma genom regeringens passiva hållning. En statlig utredning som arbetat med att skapa regler för på vilka villkor som utländska multinationella företag skall få operera i vårt land var i stort sett färdig med konkreta förslag, som direkt skulle kunna omsättas till lagstiftning, i slutet av förra året. Genom att kasta om majoritetsförhållandena i utredningen har den borgerliga regeringen i praktiken lagt locket på. Uppenbarligen sker nu en onödig långhalning i den utredningen. De förslag som är fullt mogna för genomförande får vi vänta på. Risken är uppenbarligen stor för att de förslagen kommer att uttunnas och urholkas så att vårt land inte får det effektiva stöd vi skulle behöva för att kunna möta negativa effekter av multinationella bolags arbete i Sverige. Detta är desto mer beklagligt som många bedömare är överens om att arbetet med att hävda den ekonomiska politikens självständighet, fackföreningsrörelsens manöverutrymme och mycket annat måste starta på det nationella planet.

Internationella uppförandekoder kan sedan bli ett stöd för regeringarnas arbete särskilt när det gäller rätten till information. Ju snabbare vi i Sverige genomför en lagstiftning där man kan sätta villkor i fråga om forskning, teknisk utveckling, sysselsättning, skattefrågor, fackliga frågor och arbetsplatsförhållanden, information från moderoch dotterbolag, desto bättre kan Sverige sedan också ge bidrag till det internationella samarbetet för att hävda nationernas ekonomiska och politiska självständighet över privata storföretag.